Fru talman! Den lag som Torsten Gavelin vill ändra på är inte fullt ett år gammal. När motionerna som ligger till grund för reservationen väcktes var lagen mindre än en månad gammal. Det har hänt saker och ting under resans gång. Vi har nyligen sett i medier att de förhållanden som råder i södra Sverige, och som Torsten Gavelin efterlyser i norra Sverige, har lett till att styckade skogsfastigheter minskat till en areal som gör att de enligt skogsvårdslagen kan kalavverkas utan att hänsyn tas till naturen. Jag tror att det är högst angeläget att denna lag får gälla tills det har varit möjligt att se de långsiktiga effekterna, dvs. se sambanden mellan skogsvårdslagen och fastighetsbildningslagen. Fru talman! Därför vill jag yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag håller fullständigt med Bengt-Ola Ryttar att det är tråkigt att skogsvårdslagen missbrukas. Men det är alltså skogsvårdslagen som missbrukas - inte fastighetsbildningslagen som vi diskuterar just nu. Att det sker en kalavverkning av de små fastigheterna beror på att ransoneringsparagrafen i skogsvårdslagen i princip har tagits bort. Regeringen har, såvitt jag vet, uppmärksammat detta problem och aviserat att ransoneringsparagrafen fortsättningsvis även skall gälla de små fastigheterna. Jag vill betona att det är skogsvårdslagen, inte fastighetsbildningslagen, som missbrukas. Jag skulle vilja fråga Bengt-Ola Ryttar om en formulering i utskottsbetänkandet. Nästan längst ner på s. 3 i betänkandet står det följande: "Bestämmelser om möjlighet att ta regionalpolitiska hänsyn vid bildning av skogsfastigheter som motionärerna anser skall införas i 7 § återfinns således redan i 5 §. Bestämmelserna i 7 § syftar som ovan angivits till att ge ett skydd för skogsnäringen och för skogsmiljön." Betyder detta att utskottet menar att man kan ta regionalpolitiska hänsyn även vid tillämpningen av
Fru talman! Det är precis som det står i utskottets betänkande. Det måste innebära det Torsten Gavelin frågar om. När det gäller den skogsskövling vi har bevittnat under den senaste tiden finns det naturligtvis ett samband med fastighetsbildningslagen. Det är den som har gett möjligheter att klyva skogsinnehaven till sådana storleksordningar att det har blivit möjligt att bedriva denna skövling. Jag tror att det vore ett klart förhastat beslut av riksdagen att i dag vidta åtgärder. Vi behöver veta mer för att kunna bemöta dessa attentat mot våra skogar.
Fru talman! Därom råder det inga delade meningar oss emellan, Bengt-Ola Ryttar. Jag är helt inne på samma linje som Bengt-Ola Ryttar. Syftet med reservationen är inte att det skall ske styckningar av mark som sedan skall kalavverkas. Det måste definitivt stoppas. Tycker Bengt-Ola Ryttar att det är rimligt att det i norra Sveriges inland inte kan bildas skogsfastigheter som är mindre än 80-90 hektar, när det i södra Sverige går att bilda skogsfastigheter som är 15 hektar?
Fru talman! Jag tycker att det är rimligt att ta tid på sig för att se hur den nya lagstiftningen fungerar. Visar det sig att lagen i någon mån missgynnar Norrland får man återkomma till den frågan vid senare tillfälle. Jag tror att det skulle vara förhastat att göra något nu. Jag misstänker inte alls Torsten Gavelin för att gå skogsskövlarnas ärenden.

Fru talman! Först några ord om två vänsterpartimotioner, i fråga om vilka vi inte reserverar oss utan avvaktar regeringens hantering av de beslut som följer. Först gäller det kvalitetsmärkning av bostäder. Det är ett krav som vi länge haft på vår dagordning, inte minst med tanke på alla sjuka hus som byggts under en lång period. Bostadsutskottet finner att starka skäl talar för att ett system för kvalitetsmärkning av bostäder bör utvecklas, men av bostadsmarknadens parter. Om detta inte kommer till stånd, förutsätts det att regeringen tar de initiativ som erfordras för att utvecklingsarbetet kommer till. Möjligen kan man tycka att utskottets skrivning är litet vag när det gäller regeringens ansvar för det här. Men vi kommer att bevaka frågan noga och återkomma med vårt krav, om ingenting händer. När det gäller kommunernas möjligheter att i den kommunala planprocessen se till att största möjliga miljöhänsyn tas när det gäller mark och vattenanvändning så avvaktar vi den plan-och byggutredning som är ute på remiss och under beredning och vars intentioner väl stämmer överens med vår motion. Så, fru talman, till våra reservationer. Det är bra att Boverkets byggregler från den 1 juli 1994 innehåller regler om skärpta krav på energihushållning i alla bostadshus liksom kravet på en effektiv elanvändning. Men det räcker inte för att få en helhetssyn och ett ekologiskt tänkande i byggandet. Ett tänkande som minimerar energiåtgången i alla led, från byggmaterialtillverkningen till det färdigproducerade huset med dess användning och drift, är nödvändigt med tanke på att vi på samhällets alla områden måste vara med och bidra till en minskad energiåtgång nu när vi skall börja avveckla kärnkraften och satsa på förnyelsebar energi. För att detta skall kunna klaras bör regeringen utreda frågan och komma med förslag för att få den helhetsbedömning som eftersträvas i motionen, och då räcker inte Boverkets nya byggregler. Det behövs åtgärder på flera områden, därför att det finns en stor energisparpotential inom byggsektorn som det är lönsamt för samhället att tillvarata. Ett sparande kommer bäst till stånd genom en kombination av olika styrmedel och genom restriktioner, stimulanser och utbildning. Regelstyrning är också viktigt för att komma till rätta med bristerna inom drift, skötsel och underhåll, vilka är ett stort problem i detta sammanhang. Stimulanser kan uppnås genom en översyn av skattelagstiftningen, som skall gynna dem som hushållar med energi och som i byggandet investerar i energibesparande åtgärder. Systemen för energiförsörjning inom fastigheter måste utvecklas för drift, skötsel och underhåll. Här finns det mycket att göra. Tekniken finns, men det krävs utbildningsinsatser för berörd personal. Detta kan också stimuleras på olika sätt. Även de befintliga utbildningarna på energi och miljöområdena bör stärkas ända upp på högskolenivå. Energihushållande åtgärder och system bidrar inte till sjuka hus, om åtgärderna utförs på rätt sätt och med riktiga material. Den tekniken finns i dag i Sverige. Det är dessutom så att den billigaste och minst miljöbelastande kilowattimmen är den som aldrig produceras. För att den här processsen skall ta fart ute i kommunerna tror jag att det måste finnas en samordnare i de här frågorna, en samordnare som kan bidra med kunskaper och leda förändringsarbetet utifrån en given målsättning. Därför vidhåller jag kravet på att det skall finnas kommunala energisparrådgivare ute i kommunerna. Det är en långsiktig satsning som kommer att visa sig vara lönsam och nödvändig för att man inom bostadssektorn skall bidra till att minska energianvändningen, eftersom den totala energianvändningen måste minska i landet som helhet. I propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder finns tankar om att återkomma till miljösatsningen för kommunerna. Här finns då exempel på insatser som är tänkbara för att få fart på energisparandet i våra kommuner. Jag tänker då på kravet om energisparrådgivare, utbildningsinsatser, särskilda stimulansåtgärder och en hel del annat. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i bostadsutskottets betänkande nr 2.
Fru talman! Vi står inför en avgörande omställning när det gäller vår förbrukning av ändliga resurser. Kärnkraftsavvecklingen rycker ju allt närmare, och utvecklingen av alternativa, förnybara och inhemska energikällor brådskar. Trots att kunskaper och erfarenhet finns, och trots att vi har skrivit under internationella deklarationer och konventioner uppträder vi mycket tvekande på väg in i det ekologiskt hållbara och socialt rättvisa samhället. Vi måste ge klara, entydiga och trovärdiga signaler nu. Det ekologiska tänkandet skall genomsyra hela vårt samhälle och påverka alla led. Just helhetssynen är viktig för trovärdigheten. Ett steg på vägen är att stimulera och stödja det ekologiskt anpassade byggandet och boendet. Därför bör byggreglerna anpassas och möjligheter ges till styrning med skatter och avgifter. Det som är långsiktigt bra för miljön och vår hälsa skall också vara kortsiktigt lönsamt. Material och metoder som inte uppfyller högt ställda miljökrav skall vara dyra. Miljöskulden måste få ett ansikte, och kopplingen mellan orsak och verkan måste bli klarare. Vi får inte blunda eller huka oss inför den verkligheten. Miljöpartiet de grönas krav är en 25-årig energihushållningsplan med minst 2 % reduktion av energiförbrukningen varje år. Det är dags att börja nu. Fru talman! För att kunna leva upp till Riokonferensens överenskommelser och få verkliga resultat i det lokala Agenda 21-arbetet ute i kommunerna krävs satsningar på bl.a. energirådgivning. Sedan det statliga stödet togs bort 1986 har just denna viktiga information i många kommuner kommit på undantag och lagts ned. Det är dags att åter stärka informationsinsatserna och införa en miljö och energirådgivning - en kvalificerad sådan - i landets samtliga kommuner. Fru talman! Jag stöder reservation 1 och yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! I betänkandet behandlas 21 motioner väckta under den allmänna motionstiden i våras. Motionerna är alltså skrivna under den borgerliga regeringens tid. Nu har vi en ny regering, och den nuvarande regeringen har planer som tillgodoser vissa av motionskraven. PBL som vi har haft synpunkter på och som senare under hösten kommer att bli föremål för kammarens behandling, bl.a. vad avser ikraftträdandet. Den genomgripande översynen av plan och bygglagen som inleddes hösten 1992 har förutom det beslut som fattades i juni 1994 resulterat i ytterligare två betänkanden som nu övervägs i regeringskansliet och som så småningom kommer till riksdagen för behandling. Fyra motioner tar upp ökad miljöhänsyn i planeringen. Gemensamt för motionerna är att de lyfter fram plansystemets betydelse som instrument för miljöarbetet i kommunerna. De ger också uttryck för uppfattningen att det skall ställas krav på ökad miljöhänsyn i planeringen. Vi delar denna uppfattning, och det är viktigt att i den fortsatta behandlingen av planoch byggutredningen se till att kommunernas ställning i detta avseende inte försvagas utan snarare förstärks. I den förändring av byggreglerna som Boverket beslutat om är vi kritiska till bl.a. det som gäller bostädernas utformning. Vi är rädda för att de kan leda till sämre bostäder där de tvingas bo som inte har råd att bo någon annanstans. Utskottet säger nu att det är viktigt att kvaliteten i våra bostäder utvecklas och bibehålls på en hög nivå. Det är bra. Vi förutsätter då att regeringen följer detta och tar de initiativ som är erforderliga för att leva upp till detta. Fru talman! I en reservation begär Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett tillkännagivande om krav på energihushållning. Vi delar uppfattningen att vi skall sträva efter att åstadkomma en bättre energihushållning. I de regler som Boverket fastställde i juli i år har kraven skärpts. Vi måste ge dessa regler möjlighet att fungera någon tid innan vi kan dra några konkreta slutsatser. Därför är vi inte nu beredda att tillstyrka motionerna. Vänsterpartiet har också reserverat sig mot att riksdagen inte inför ett obligatoriskt krav på kommunerna att inrätta energirådgivning. Detta är ett gammalt känt krav i bostadsutskottet. Även vi tycker att detta är bra, men vi tycker som tidigare att det är kommunernas uppgift. I flera motioner förordas att det i byggreglerna skall ställas krav på obligatorisk installation av brandvarnare. Det ligger enligt utskottets mening också ett stort värde i att brandvarnare installeras i våra bostäder. Den här frågan har utretts av Boverket, och våren 1992 lämnades ett förslag till regeringen. I september 1994 har regeringen uppdragit åt Boverket att undersöka om ökad brandsäkerhet kan uppnås bl.a. genom frivillig installation av brandvarnare. I uppdraget ingår bl.a. att undersöka möjligheterna att genom överenskommelser med fastighetsägarorganisationer och genom andra frivilliga åtaganden åstadkomma en ökning av andelen bostäder med brandvarnare. Det finns enligt utskottets mening anledning att på olika sätt skynda på utvecklingen. Det bör därför ankomma på regeringen att skyndsamt vidta de ytterligare åtgärder som kan erfordras. Vi förutsätter att regeringen noga följer frågan utan någon ytterligare begäran om det. Folkpartiet har i en reservation velat göra ett tillkännagivande om förbud mot användning av återluft. Även detta är en mycket diskuterad fråga. Boverket har i de nya byggreglerna skärpt bestämmelserna, och det är inte tillåtet att återföra luft till utrymmen för sömn och vila. Användningen av återluft har alltså försetts med kraftiga restriktioner. Återföring av luft från kök och hygienrum får inte ske. Vi har arbetat med de här frågorna i flera år i bostadsutskottet och nått framgång när det gäller kontroll av ventilationssystemen. Men med det kunskapsunderlag som vi har i dag är vi inte beredda att totalt förbjuda användningen av återluft. Vi får följa frågan vidare och eventuellt återkomma om det skulle visa sig att Folkpartiets och Siw Perssons farhågor besannas. Centerpartiet har slutligen yrkat att det i byggreglerna skall ställas krav på alternativ uppvärmningsmöjlighet i bostäder. Det vore å ena sidan önskvärt att alla byggnader försågs med alternativa värme och matlagningsmöjligheter som kan användas vid elavbrott. Men å andra sidan krävs ideligen, främst från borgerligt håll, färre regler när det gäller byggande.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

Fru talman! Rätten att leva i en miljö som inte innebär risk för liv och hälsa är en fundamental rättighet. Kommunerna har ett övergripande ansvar för människors hälsa och för miljön i kommunen. Kommuninnevånarnas representanter i kommunfullmäktige måste därför ha rätt att bestämma om och i så fall vilka typer av miljöfarliga anläggningar och verksamheter som skall finnas i kommunen. Den kommunala vetorätten, som innebär att en kommun har rätt att säga nej till etablering av miljöstörande anläggningar i den egna kommunen ger en sådan rätt. Den är också en av hörnstenarna i den kommunala självbestämmanderätten och en förutsättning för en reell demokrati. gjordes kraftiga inskränkningar i den kommunala vetorätten. Regeringen gavs då möjligheter att köra över den kommunala demokratin genom att bestämma om lokalisering av vissa typer av anläggningar i strid med en kommuns uttalade vilja. Ett exempel på lokalisering som regeringen skall kunna tvinga en kommun att ta emot är anläggning för förvar av utbränt kärnbränsle. Den kommunala självstyrelsen är starkt förankrad i vårt land. Genom en stark kommunal självstyrelse underlättas medborgarnas möjligheter att påverka sin miljö. Den genomförda inskränkningen i den kommunala vetorätten rycker undan grunden för en stor del av den kommunala självstyrelsen och därmed människornas möjligheter att själva påverka sin livsmiljö. Sett ur ett EU-perspektiv är det också viktigt att stärka den lokala självstyrelsen. Den s.k. närhetsprincipen, som innebär att beslut skall fattas på så lokal nivå som möjligt, talar också för en förstärkning av den kommunala vetorätten. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Delar av Gideälven och Österdalälven bör skyddas enligt naturresurslagen. Vi kan konstatera att det finns intresse av att skydda naturen. Ett sådant intresse kan ha olika skäl. Jag avstår här från att fördjupa mig i naturskyddets betydelse för turismen, biologisk mångfald, osv. Det finns också intresse av produktion av elektrisk energi. Båda dessa intressen är berättigade, men en avvägning måste göras. För mig som liberal känns det naturligt att naturskyddsintresset får väga tyngst och att vi i det här fallet beslutar att skydda dessa två älvsträckor i enlighet med naturresurslagen. Det finns också ett starkt lokalt stöd för detta hos berörda länsstyrelser, kommuner och ortsbefolkning, och det gäller både Gideälven och Österdalälven. När det gäller Österdalälven har t.o.m. en folkomröstning gjorts den 13 november i år. 72 % av dem som röstade var emot en utbyggnad. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Vänsterpartiet stöder Centerpartiets motion när det gäller att återupprätta tidigare lagstiftning om det kommunala vetot. När vi i Sverige satte i gång en energiteknik som bevisligen skapar farliga restprodukter kände sig Sveriges riksdag tvingad att frånta människor i kommunerna deras självklara rätt att säga ifrån och neka att ta emot kärnavfall. En kärnavfallsanläggning skall naturligtvis förläggas dit där det finns bäst förutsättningar att placera den. Det får aldrig bli en fråga där man kompromissar för att t.ex. någon kommun av sysselsättningsskäl vill få anläggningen till sig. Den enda bedömningsgrund som är giltig är naturligtvis säkerhetsaspekten. Avfallsanläggningens placering måste ha en folklig acceptans. Därför är vetorätten ett viktigt instrument för att människorna skall känna trygghet i sin närmiljö. Vänsterpartiet anser dock att vi naturligtvis skall ta hand om vårt eget avfall. Om det då uppstår problem om var slutförvaret skall placeras får väl riksdagen ta en ny diskussion om hur lagstiftningen skall ändras och se ut. Jag yrkar därför bifall till reservation Fru talman! Så till frågan om skydd mot utbyggnad av Gideälven. Att bygga ut flera älvsträckor i Sverige är inte förenligt med en långsiktig ekologisk hushållning med våra naturresurser. Därför tror och hoppas vi vänsterpartister att den här aktuella prövningen av utbyggnaden av Gideälven mellan Gammelby och Björna inte blir av. Eftersom Socialdemokraterna i opposition under den förra mandatperioden röstade för att älvsträckan skulle skyddas, borde man med en logisk inställning komma till samma slutsats i dag också. Gideälven skulle skyddas. Tyvärr avslog riksdagen detta med en rösts övervikt. Eftersom regeringen har fri prövningsrätt i ärendet kan ett beslut i riksdagen förhoppningsvis bli vägledande för ärendets fortsatta hantering. Jag yrkar även bifall till reservation 2 om Jag yrkar även bifall till reservation 3 om skydd för Österdalälven.

Fru talman! När Sverige nu har beslutat sig för att ingå i den europeiska unionen - med detta svällande och ur demokratisk synpunkt minst sagt otympliga detaljregelverk - är det än viktigare att vi hävdar den regionala och lokala självbestämmanderätten. Ett centralt inslag i den gröna ideologin är decentraliserat beslutsfattande. Huvudprincipen i allt samhälleligt arbete skall vara att besluten fattas så nära dem som är berörda av besluten som möjligt. I och med att riksdagen våren 1990 införde undantag i den kommunala vetorätten, bl.a. när det gäller anläggningar för slutförvaring av kärnavfall, rycktes en grundläggande del av den kommunala självstyrelsen undan. Jag kan ta Kynnefjällsfrågan som exempel. De tre inblandade kommunerna Tanum, Munkedal och Dals Ed har sagt nej till att förvandla berget till en avfallstipp för utbränt högaktivt kärnbränsle. Men varken SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, eller regeringen har kunnat ge ett klart besked om huruvida Kynnefjäll blir aktuellt eller inte för provborrning. Traktens befolkning vågar inte lita på politikernas eller, för den delen, kraftföretagens vaga löften - särskilt inte efter införandet av undantag i den kommunala vetorätten. Befolkningen har nu snart vaktat sitt berg dygnet runt i 15 år. Det redan producerade svenska kärnavfallet skall givetvis tas omhand i Sverige. Men det skall ske efter noggranna överväganden och nationella, regionala och lokala diskussioner om hur, var och när. I dag kan kommuner i praktiken köras över. Detta är, fru talman, enligt min uppfattning en grundläggande demokratisk fråga. För övrigt lär det inte finnas en enda miljökonsekvensbeskrivning i världen vad gäller kärnkraften och dess avfall. Det visar vad det kanske egentligen handlar om. Det visar också hur viktigt det är att vi genast börjar med avvecklingen av kärnkraften i Sverige och hur viktigt det lokala folkliga inflytandet är - Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1

Fru talman! Jag skall koncentrera mig litet på ärendet om Österdalälven, och jag börjar med att yrka bifall till reservation 3, som är föranledd av en kdsmotion. Motionen har fått ett fint stöd. Centern, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stöder motionen i en gemensam reservation. Älvdalens kommun har diskuterats i bygden under lång tid. Under många år har alla tänkbara argument både för och emot en utbyggnad upprört känslorna i bygden. Försök att skydda den här älvsträckan har gjorts. Frågan har också prövats enligt naturresurslagen - senast för drygt ett år sedan. Då beslutade man här i kammaren att göra ytterligare överväganden och fortsätta med en inventering av övriga tänkbara skyddsvärda sträckor i landet. I en promemoria från år 1992 skisserade man och beskrev på ett mycket fint sätt de värden som bör skyddas när det gäller Österdalälven. Det handlade om sportfiske, rara floror och faunor som behöver skyddas och inte minst möjligheter för turismen. Det gäller alltså det rörliga friluftslivet. Detta är ett riksintresse. Av det skälet borde vi låta Dalarna och därigenom hela Sverige få behålla något av Dalälvens ursprungliga forna glans genom att just bevara strömsträckan vid Brunnsberg. Så sent som för bara någon månad sedan har detta också bekräftats av en bred majoritet i en folkomröstning då mer än 72 % sade nej till en framtida utbyggnad. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte är beredda att ställa sig bakom det mycket starka folkliga stödet i bygden. Jag har en fråga, om nu Lars Stjernkvist vill besvara den: Vad krävs egentligen ytterligare för att skydda Österdalälven enligt naturresurslagen? Allt talar för ett skydd. Tack.

Fru talman! I det här betänkandet är det två punkter vi inte är överens om, vilket har framgått av de föregående talarna. För det första är det fråga om det kommunala vetot. Vi har olika åsikter i sak. Den frågan återkommer jag till. För det andra gäller det frågan om vilka älvsträckor i vårt avlånga land som skall få ett förstärkt skydd mot vattenkraftsutbyggnad o. dyl. I det fallet gäller oenigheten mera formalia. Jag börjar med den frågan. Jag tror att vi är helt överens i sak när det gäller behovet av ökat skydd av Gideälven och den berörda sträckan av Österdalälven. Som flera av talarna tidigare har påpekat finns det starka natur och fritidsintressen för att dessa sträckor skall skyddas. De är värdefulla ur natursynpunkt och för fritidsfiskarna. Jag är visserligen fiskallergiker, men t.o.m. jag kan förstå att älvarna har ett oerhört värde. Dessutom finns det i båda dessa fall en mycket stark lokal opinion, vilket jag tror att det var Lennart Fremling som påpekade. Det är självfallet också oerhört viktigt. Som Ulf Björklund påpekade var vi oense även när den här frågan behandlades för ungefär ett och ett halvt år sedan. Även då ville den dåvarande oppositionen, dvs., jag och övriga socialdemokrater, gå längre än regeringen medan regeringspartierna däremot inte ville gå lika långt. Så här skulle vi kunna hålla på. Jag skulle nu kunna bolla frågan vidare till Ulf Björklund och undra varför kds miljöintressen inte var lika starka för ett och ett halvt år sedan som nu när kds är i opposition. Har någonting hänt? Nej, det har det naturligtvis inte. Jag skulle vilja höja ett varningens finger här. Jag tror inte att det är bra för vår trovärdighet om vi är mera generösa och mera öppna för miljösynpunkter när vi sitter i opposition än när vi har majoritet. Vi socialdemokrater har inte ändrat uppfattning. Vår utgångspunkt är fortfarande, precis som tidigare, att båda dessa älvsträckor skall skyddas. Däremot menar vi att man ändå måste ha en viss respekt för de beslut som fattas i denna kammare. Vi fick klart för oss för ett och ett halvt år sedan att majoriteten här i kammaren ville avvakta den översyn som nu pågår. När det gäller Gideälven pågår det dessutom en rättslig process som alldeles snart kommer att vara avklarad. Genom voteringen som ett maktmedel blev vi övertygade om att vi skulle avvakta. Vi tycker att anständigheten kräver att vi faktiskt avvaktar till dess att den här översynen är klar och att vi därefter får göra en ny prövning. Men, som sagt, vår utgångspunkt är fortfarande precis densamma som för ett och ett halvt år sedan - det krävs ett ökat skydd. Vi föreslår ett avslag på de kraven på rent formella grunder. Så till frågan om den kommunala vetorätten. Denna fråga, liksom de flesta andra frågor i detta land, är just nu föremål för översyn och utredning. Här finns också, Ingrid Skeppstedt och övriga motionärer, meningsskiljaktigheter i sak. Vi socialdemokrater tycker självfallet att vetorätten är viktig. Det är en oerhört väsentlig byggsten i vår kommunala självstyrelse att kommunerna har rätt att säga nej till vissa typer av anläggningar. Vi får dock inte överdriva vetorättens betydelse. Den innebär bara en möjlighet att säga nej. Höjden av inflytande måste ändå vara att man har hela makten och ansvaret. Man måste ha möjlighet att säga nej om man ogillar någonting men också ett ansvar att peka ut vad som är ett bättre alternativ. I den meningen är vetorätten inte fullständig. Den ger kommunerna en rätt att säga nej, men den har den tydliga begränsningen att kommunerna för den skull inte har ansvaret att peka ut en bättre lösning. Det finns en risk med detta. Detta sagt med all respekt för de kommunpolitiker vi har i landet. Om statsmakten bestämmer sig för att vi måste ha anläggningar som utgör ett hot mot miljön och det dessutom finns en kommunal vetorätt, finns det naturligtvis en risk för att det inte blir den kommun som ur miljösynpunkt är mest lämpad som tar emot anläggningen. Det finns en risk för att med vetorätten som vapen blir det i stället den kommun som av t.ex. ekonomiska eller sysselsättningsskäl inte anser sig ha råd eller möjlighet att säga nej som får anläggningen. Även om vetorätten är värdefull och skall finnas tycker jag att det måste finnas en ventil. Den skall inte finnas därför att vi misstror kommunpolitikerna utan därför att vi måste se till att det finns en garanti, så att vi kan fatta de beslut som sett ur nationell synpunkt är de miljömässigt absolut bästa. Detta är ett skäl till att vi avvisar förslaget om att täppa till den här ventilen i vetorätten. Jag tror att Per Lager sätter tummen på det som den här frågan egentligen handlar om. Vetorätten används för att, som Per Lager sade, förhindra slutförvaring av kärnavfall. I första hand tror jag att det handlar om att vi har olika uppfattning om kärnkraften. Jag har all respekt för att miljöpartister, vänterpartister och många socialdemokrater känner en oerhörd osäkerhet inför kärnkraften, men jag tror inte att man skall bekämpa kärnkraften med juridiken som vapen. Det finns en risk för att vi i den här kammaren bygger instrument med vetorätt och annat - dvs. använder juridiken - för att stoppa någonting som vi tycker är dåligt i stället för att använda argumentens, politikens, makt. Om detta i grunden handlar om att vi har olika uppfattningar om kärnkraften skall vi naturligtvis diskutera och avgöra den frågan. Vi skall egentligen inte diskutera formerna för den kommunala självstyrelsen. Det är en annan fråga, även om det självfallet finns kopplingar. Av dessa skäl - som delvis är formella men också sakligt motiverade - yrkar jag avslag på samtliga förslag som har kommit upp här och bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Lars Stjernkvist säger att vi i sak är överens och att oppositionen och majoriteten håller på att byta ståndpunkt. Det är alldeles riktigt. Egentligen är det Lars Stjernkvist som helt plötsligt har ändrat ställningstagande. Utredningsmannen har när det gäller Gideälven och framför allt Österdalälven sagt att ett skydd enligt plan och bygglagen i första hand borde övervägas. Det skulle kunna ske lokalt. Detta är naturligtvis en väg att komma fram. Men det medför mycket uppslitande och onödiga diskussioner och upprörda känslor i bygden som faktiskt kan undvikas om det i stället blir ett skydd enligt naturresurslagen. Allt talar ju för att det egentligen är det bästa i det här sammanhanget. Det har faktiskt hänt en annan sak också. Det har varit en folkomröstning som har visat på ett mycket starkt stöd för ett skydd av Österdalälven. Man måste faktiskt våga någonting om man har en bestämd uppfattning. Jag noterar att Lars Stjernkvist säger att vi i sak är överens. Det måste innebära att han menar att Österdalälven, och på sikt kanske också Gideälven, skall skyddas enligt naturresurslagen. Sedan får vi se vad det ytterligare inventeringsarbete som nu pågår kommer att föranleda. När det gäller Österdalälven är allt arbete förberett. Allt är klart. Ingenting nytt kan tillföras. Dessutom hindras mycket planarbete, vägdragningar osv. i bygden, eftersom något beslut i den här frågan aldrig kommer till stånd. Nu måste man äntligen våga, Lars
Fru talman! Det är synd att Ulf Björklund är så modig och stursk nu när han är i opposition. Tänk om vi hade fått se litet av den här geisten när han satt i regeringsställning! Då kanske det här landet hade sett annorlunda ut. Jag skall inte bråka om det som jag tror att vi i grunden är ganska överens om. Jag vill bara återigen ge min syn på tågordningen. Vi beslutade för ett och ett halvt år sedan i denna kammare om att skyddet skulle ökas för, om jag minns rätt, 15-20 vattendrag. Vi socialdemokrater ville då gå längre. Vi tyckte att bl.a. Österdalälven borde ges ett ökat skydd. Vi blev då nedröstade, med motiveringen att det skulle göras en översyn som skulle vara färdig någon gång under våren 1995. Vi tycker att det finns anledning att återigen ta upp den här frågan och då pröva vilka vattendrag som vi skall gå vidare med. Jag tror inte att det vore bra om vi i denna kammare betade av vattendrag efter vattendrag och diskuterade om de skulle ha skydd var och en för sig. Det är rimligt att man - precis som den förra regeringen gjorde och som den nuvarande nu planerar - vid några tillfällen samlat diskuterar vilka älvar som behöver ett förstärkt skydd. Utgångspunkten från vår sida är, som sagt, att det finns ytterligare vattendrag, däribland Österdalälven, som behöver ett ökat skydd.
Fru talman! När det gäller Österdalälven ligger allt material färdigt. Vi kan inte vänta år ut och år in bara för att man skall inventera alla ytterligare tusentals älvsträckor som finns i det här landet. Om materialet inte hade varit fullständigt skulle jag hålla med Lars Stjernkvist. Men det handlar ju om att inte stoppa ett planeringsarbete i bygden. Det handlar om viktiga vägdragningar och brodragningar som faktiskt har med den lokala planeringen i framtiden att göra. Det är inte vår uppgift att bromsa och stoppa sådant. Vår uppgift är snarare att hjälpa till att lösa sådana problem. Därför kan man faktiskt behandla Österdalälven separat. Det är faktiskt vår uppgift att hjälpa till med det här.
Fru talman! Det tillhör den här kammarens obegripligheter att vi ibland kan bli mycket oense om sådant som vi egentligen är överens om. Det kanske är en av mekanismerna i den här församlingen. Jag tyckte faktiskt att Ulf Björklund alldeles nyss sade att det förslag som utredningsmannen hade beträffande Österdalälven inte var särskilt bra. Det förslag som har lagts fram skulle egentligen behöva skärpas. Det tycker jag talar för att man skall använda tiden fram till våren 1995 till att fundera på hur den älvsträckan - och ytterligare sträckor - bäst skall skyddas.
Fru talman! Roten till det onda är just kärnkraften när det gäller den kommunala vetorätten, Lars Problemet är att man genom att frånta kommunerna vetorätten i avfallsfrågan legaliserar möjligheten att köra över dem just i den här frågan. Jag tror inte att kommunerna därmed frånsäger sig sitt ansvar för avfallet. Det som redan är producerat skall vi självfallet ta hand om. Detta visar än en gång hur farlig kärnkraften är. Vi behärskar egentligen inte avfallsfrågan ännu. Kommunerna vill i huvudsak inte ta emot avfallet. Ännu värre kan det bli med tanke på att vi går in i EU. Hur skall det framtida miljöfarliga avfallet hanteras? Då är det ännu viktigare att den kommunala vetorätten återtas och upprätthålls.
Herr talman! Jag tycker att både det som Per Lager nu säger och det som Owe Hellberg, som har samma uppfattning, sade förut beskriver hur oerhört svårt detta är. Ni talar med kraft om att den kommunala vetorätten är oerhört viktig, att kommunerna måste ha rätt att säga nej till den här typen av slutförvaring av kärnavfall. Samtidigt säger ni att det är självklart att Sverige som land måste ta hand om detta avfall och att vi måste göra det på bästa sätt, sett ur miljösynpunkt. Detta är såvitt jag förstår två oförenliga ståndpunkter. Vi måste, hur besvärligt och smärtsamt det än är, tillsammans som nation bestämma var vi skall slutförvara kärnavfallet. Det kan inte enskilda kommuner göra. Det går inte att med juridikens alla finurligheter komma ifrån det utomordentligt svåra avgörandet. Ytterst är det vi i den här kammaren som måste göra den avvägningen.
Herr talman! Jag tror inte, Lars Stjernkvist, att de här ståndpunkterna är förenliga, med tanke på det vi redan har. Skulle kärnkraften få fortleva kanske det blev ohållbart med tiden. Det viktiga nu tycker jag är att det inte skall behöva bli som i kommunerna hemma i mitt län, att människor sitter och vaktar ett berg i 15 år för att de aldrig får klart besked, trots att kommunerna har sagt ett klart nej. Så mycket ryggrad bör man väl ha att man kan tala om att det blir antingen eller. Antingen är det här berget intressant ur slutförvaringssynpunkt eller också är det inte det. Jag menar att kommunerna tillsammans med SKB och regeringen skulle kunna diskutera detta. Det finns nämligen nya idéer om hur man förvarar avfallet. Att borra djupt ned i ett berg och lägga ned avfallet är kanske inte längre lika intressant. Det har kommit nya idéer, vill jag påpeka.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att den ventil som i dag finns i lagstiftningen, som gör att man kan göra avsteg från vetorätten, naturligtvis måste användas med mycket stor försiktighet. Utgångspunkten skall självfallet vara att det är kommunerna som suveränt fattar den här typen av beslut. Svårigheterna med kärnkraften är att vi fortfarande inte har en bra lösning när det gäller slutförvaringen. Det är just det som har gjort att vi i den här församlingen, efter svenska folkets rekommendation, har beslutat oss för att avveckla kärnkraften. Sedan kan vi aldrig, hur gärna vi än skulle vilja, med vetorätt eller andra juridiska finurligheter avskaffa tidigare försyndelser. Dem måste vi leva med. Dem måste vi ta ansvar för. Därför tycker jag att det är motiverat att det finns en möjlighet att ur miljösynpunkt tvinga kommuner att ta emot avfall, så att vi kan ta hand om det på ur miljösynpunkt bästa sätt.
Herr talman! Jag tror att vi till största delen är överens i den här frågan, Lars Stjernkvist. Det gäller vetorätten, och den har koppling till kärnavfallet. Vi vill naturligtvis också att utgångspunkten skall vara att vi skall ta hand om vårt eget avfall här hemma i Sverige. Men som jag ser det gäller det att vi får fram ett så bra sätt som möjligt att förvara det utbrända kärnbränslet på. Då försvinner rädslan hos befolkningen ute i kommunerna. Jag tror att det går lättare att få förståelse för det här om det blir en säker förvaring. Det är det vi inte har i dag.

Herr talman! Att Lars Stjernkvist vände sig till kds i den här frågan var förståeligt, eftersom man har hoppat litet fram och tillbaka, liksom socialdemokraterna gör. Vänsterpartiet har varit konsekvent. Vi röstade för ett älvskydd i utskottet vid förra tillfället. Vi kommer att göra det nu också. Av tekniska skäl blev riksdagens beslut tyvärr inte det som vi förväntade oss förra gången. Därför tycker vi att det skulle vara viktigt om det blev så i dag. En annan viktig sak att poängtera är att en utbyggnad av vattenkraften i fortsättningen måste handla om att effektivisera och bygga om befintliga anläggningar. Om den pågående utredningen, som så småningom skall lägga fram sitt resultat, kommer fram till andra ställningstaganden är det bara att beklaga. Det kan finnas en viss risk för det i och med att vi vet vad vi har framför oss när det gäller kärnkraftsavveckling osv. Man kan bli litet sugen på att ordna energi på annat sätt. Därför tycker vi att det är viktigt att fatta beslut om Gideälven och Österdalälven i dag, så att vi får den här saken ur världen. Den kommunala vetorätten är en mycket kontroversiell fråga ute i kommunerna. Vi vet att den upprör många. Känslorna svallar. I det här fallet tycker jag att man måste ta till sig människornas ängslan och oro. Det bästa sättet är att visa att man på alla sätt kan övertyga dem om att ett slutförvar i just deras kommun är det allra säkraste, att de inte kommer att uppleva några negativa effekter av den här anläggningen. Att övertyga människor måste vara bättre än att tvinga dem. Hamnar vi trots allt i en situation där vi inte kan lösa detta, får vi återkomma till lagstiftning på ett annat sätt. Precis som Lars Stjernkvist sade finns det signaler i dag om att kommunalrådsordförande i norrländska kommuner går ut och säger: Vi skall nog kunna ta emot den här anläggningen. Vilka skäl hänvisar man till? Jo, det handlar om arbetsmarknadsskäl, att skapa arbetstillfällen i de egna kommunerna. Det tycker vi är en olycklig diskussion. Det här måste bygga på helt andra förutsättningar.
Herr talman! Får jag först säga, så att ingen tror att jag är oartig, att skälet till att jag inte begärde replik på Ingrid Skeppstedts inlägg var att jag håller med. Ingen skugga skall falla över Owe Hellberg och Vänsterpartiet. Självklart inte. Ni har varit konsekventa och rakryggade i de här frågorna. I och för sig är det kanske delvis ett bekymmer. Jag har aldrig hört Vänsterpartiet någon gång tala för att man skall bygga ut ett enda vattendrag eller utnyttja kraften i det. Ej heller har jag hört någon vänsterpartist argumentera för kärnkraft. Någonstans där uppstår ett dilemma om man samtidigt vill ha energi. Jag tycker att den här diskussionen ändå har visat att de här frågorna kräver både eftertanke och framför allt en helhetssyn. Vi har diskuterat den oerhört svåra avvägningen mellan kärnkraften, dess risker, och alternativen, däribland vattenkraften. Jag tror i motsats till Owe Hellberg att det vore mycket olyckligt om vi i den här kammaren styckade upp de här frågorna, snuttifierade dem och fattade beslut i varje enskildhet. Hur välmotiverat det än kan tyckas vara är det viktigt att vi i den här församlingen försöker ha en helhetssyn på problemen. Utgångspunkten är, som jag har sagt tidigare, att vi vill ge ett ökat skydd, både när det gäller Gideälven och Österdalälven. Men eftersom vi blev nedröstade i den frågan för ett och ett halvt år sedan, tänker vi återkomma i samband med att de här frågorna inom kort på nytt skall behandlas i sin helhet. Jag tror faktiskt att det, framför allt av miljöskäl, är oerhört viktigt att vi behandlar frågorna på det viset.
Herr talman! Det är en konservativ syn, Lars Stjernkvist, att bara prata om kärnkraft och vattenkraft. Det är inte de framtida lösningarna. Vi måste faktiskt se till de förnybara energikällor som finns. Vi får liksom ta ett nytt avstamp i dag. Det håller inte att fortsätta att bygga ut vattenkraften. Vi måste ta till andra energikällor. Därför skall vi verkligen visa vägen med beslutet i dag, att det är den här vägen som utredningen skall ta när det gäller många andra älvsträckor framöver.

Herr talman! Jag instämmer i reservanternas anföranden till så gott som hundra procent. Jag yrkar bifall till reservation 3, mom. 5, om Österdalälven. Våldtaget land i Storsveriges skugga är titeln på en bok som en man i Älvdalen har skrivit, Olov Svedlund. Den handlar om hur man har utnyttjat Älvdalens naturresurser, framför allt vattenkraften. Älvdalens kommun med sina ca 8 500 invånare och sin stora yta, ungefär som Blekinges, har utnyttjats till bristningsgränsen, framför allt när det gäller vattenkraften. 80 % av möjlig utbyggnad är redan utnyttjad. Den återstående älvsträckan är mot all förmodan en levande älvsträcka, som bl.a. har Sveriges sydligaste harrfiske. Harren och öringen reproduceras i älven. Här skulle, om man fått sin utlovade laxtrappa, även kunnat finnas Siljansöring. Här gäller det friluftsliv och fiske. Det spiller även över på vintersporten och på andra turistnäringar. Hotell och vandrarhem är uppbyggda längs älven. Här förekommer också mycket s.k. vildcamping, som också spiller över på affärer bl.a. i Älvdalen. Det är en billig form av semester för människor som inte har råd med dyra semestrar. Det är inte möjligt överallt, men här fungerar det ganska bra. Även kulturellt är det viktigt med en pulsåder, som Dalälven är här uppe. Känslomässigt betyder den mycket och den är oerhört viktig för turismen i Älvdalen. Det är 10 mil mellan Älvdalen och Idre, och där finns fjällen. Man har inga fjäll i Älvdalen, men man har sin älv. Där finns utter som behöver isfritt vatten vintertid. Man sänker vid utbyggnaden en stenbro från 1700-talet, värdefulla slåtterängar, outforskade fångstgropssystem, kanske från bronsåldern, sannolikt också en gammal boplats. Värdefull skogsmark sätts under vatten. Boendet blev plötsligt tusen år äldre i Älvdalen när man fann flintstensyxor nära Nässjön. En utbyggd älvsträcka kan ju aldrig återställas. Länsstyrelsen ger älvsträckan högsta skyddsvärde från såväl geologisk och zoologisk som botanisk synpunkt. Även landskapsbilden är vikten. Det är fantastiska utsikter och ett rörligt friluftsliv uppe i Älvdalen. Åk gärna dit! Det skulle från början bli en damm i Älvdalen. Nu är de fyra: Trängslet, Åsen, Väsa och Blyberg. Vattenfall har egentligen inget intresse av utbyggnaden. Den ger bara 65 GWh. Det skulle behövas 1 000 kraftverk av den här typen för att avveckla kärnkraften, vilket ju förstås inte skall göras enbart genom vattenkraft. Däremot kan Älvdalen bidra med skog till biobränslen. Hälften av kärnkraften går åt till att värma upp hus och då är biobränsle en mycket lämplig energikälla. De beräknade kostnaderna är över 200 miljoner. Enligt Vattenfall skulle det bara få kosta en fjärdedel för att bli lönsamt. Men jordägarna, bl.a. Stora, har så mycket pengar att de vill satsa på detta. Stora avstod förresten just i det här fallet. Stora styr energiproduktionen i Brunnsberg via Trängslet och Åsendammen. Det gör att jordägarna vid en utbyggnad får svårt att finna egna kunder, då de inte kan styra produktionen. Ibland låter man vattnet rinna fritt, då norsk el blir billigare. Den beskattas inte på samma sätt. Jordägarna är något speciellt för Älvdalen med sina besparingsskogar. Vid omröstningen på deras stämmor gäller inte en man - en röst. Man röstar efter grader. Det har inneburit att inte ens bland jordägarna är det antalet personer för en utbyggnad som räknas, men det är antalet röster som räknas. Vid folkomröstningen den 13 november om älvutbyggnaden röstade mycket riktigt 72 % emot. Delar man upp kommunen, Idre och Särna för sig och Älvdalen för sig - Idre och Särna berörs inte av utbyggnaden eftersom de ligger högre upp - är det t.o.m. 85 % i själva Älvdalen som röstat emot. Det är en förkrossande majoritet. 4 000 namnunderskrifter har också samlats in, och det i en kommun med 8 500 invånare. Däri är ju barnen inräknade förstås. Arbetstillfällen kan man glömma när det gäller Älvdalen. Man hade ett vägbygge i Älvdalen som gav tio arbetstillfällen. Nio av de anställda kom utifrån och en från Älvdalen. Förhållandena blir säkert desamma när det gäller älvutbyggnaden. Dessutom är det ju fråga om mycket kortvariga arbetstillfällen. Det finns således mycket starka skäl mot en utbyggnad. Dessa har också vunnit gehör hos en stor del av opinionen i bygden. Jag yrkar bifall till vår motion. Det skulle vara mycket sorgligt om Älvdalen miste sin älv. Problemen här är nog stora ändå. Fjällnära skogar har man tagit. Man har ett skjutfält där man störtar ammunition som släpper ut 400 kilo bly per år. Man störtar även ammunition som kommer ifrån Tyskland. Det är alltså en mycket hårt drabbad kommun när det gäller skog, vatten och utnyttjande av resurserna över huvud taget.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att närmast påpeka för Ragnhild Pohanka och de tidigare debattörerna som talat om Gideälven och Österdalälven att utskottsmajoritetens ställningstagande på intet sätt innebär något beslut om en utbyggnad. Det innebär att det ytterligare utredningsarbete som den tidigare regeringen initierade skall fullföljas. Sedan återkommer ärendet antingen i form av ett regeringsbeslut eller ett riksdagsbeslut. Det är alltså inte fråga om ett slutgiltigt avgörande om älvarnas utbyggnad. Med detta vill jag biträda de yrkanden som framställts om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill stödja Ulf Björklund i att man i Älvdalen har väntat så länge på detta beslut. Det är faktiskt därför vi har gått ut så hårt i frågan. Man kan inte dra och dra på människors framtid på det här sättet. De kan inte planera för sin framtid. Rädslan är stor där uppe. Rädslan är stor för skjutfältet med alla dess utsläpp. Det skallrar i fönsterrutorna, trots att skjutfältet ligger 4 mil därifrån. Rädslan för utbyggnad av älven tar ifrån dem själva kraften. Det är fruktansvärt för dem om de inte får behålla sin älv. De hamnar under vattnet. Bostäderna ligger långt ner. Hotet från en sprucken Trängseldamm finns där också. Den kommer att drabba hela älvområdet ända ner mot Borlänge. Människorna behöver detta beslut nu, så att de kan känna att de har en trygghet inför framtiden.

Herr talman! När någon vill starta miljöfarlig verksamhet är det normalt länsstyrelsen eller Koncessionsnämnden för miljöskydd som ger tillstånd och ställer villkor för detta. Regeringen har dock rätt att ge tillstånd när det gäller anläggningar som är av betydande omfattning. Ett exempel på detta är avtalet med Danmark om att bygga Öresundsbron. Koncessionsnämnden kan inte påverka valet av plats eller avstyra projektet, även om den inser att miljön påverkas allvarligt. Regeringens intresse av att olika projekt skall komma till stånd kan göra att miljöintressena inte får den särställning som de i dag måste ha inom all samhällsplanering. Att kompromissa om miljökrav innebär en utveckling som på sikt blir ohållbar. Kompromissa om våra ekonomiska levnadsvillkor kan vi göra mellan våra partier, men vi kan inte kompromissa om miljön. Det har vi ingen rätt till med tanke på våra barn och barnbarn och deras framtid. Regeringens förprövningsrätt har inte heller samma tyngd längre med tanke på dagens ordning, där enligt naturresurslagen en miljökonsekvensbeskrivning skall göras som en förutsättning för ett projekts genomförande. Den skall ge underlag för en samlad bedömning av vilken inverkan projektet har på miljön, människors hälsa och säkerhet samt hushållningen med naturresurser. Denna bedömning skall naturligtvis vara klar innan regeringen tar ställning till de alternativ som finns och skall vara underlag för ett beslut som vilar på bästa miljömässiga grund. Då kan vi trygga framtiden för kommande generationer på bästa sätt. Regeringen har en svår uppgift i att bedöma den samhällsnytta ett projekt har gentemot den miljöskada som uppstår. Ibland är regeringen till råga på allt en ägarrepresentant. Då inser ju alla att det är svårt att vara opartisk i sin miljöbedömning. Det som saknas i dag är också goda ekonomiska beräkningsgrunder för den miljöskuld som uppstår när vi utnyttjar naturresurser på olika sätt. Det är ett viktigt instrument för att påvisa miljöns betydelse när vi i framtiden upprättar statsbudgetar. Dock måste man ha i minnet att den miljöpåverkan som skadar naturen så allvarligt att den biologiska mångfalden minskar inte kan betalas eller repareras med pengar. Därför skall vi avskaffa regeringens förprövningsrätt enligt naturresurslagen. Jag yrkar bifall till reservationen i bostadsutskottets betänkande nr 4, mom. 1.

Herr talman! För att leva upp till våra internationella åtaganden när det gäller miljön måste vi faktiskt låta miljöhänsyn gå före andra intressen. Miljön är ju som bekant inte förhandlingsbar. Gränserna finns, och vi känner till dem. Vi vet också att vi i de flesta fall redan klampat över dem. Skall vi över huvud taget kunna bygga och leva för framtiden, får vi se till att hålla till innanför de givna ramarna. Därför är det också viktigt att vi har en lagstiftning som i första hand tar de ekologiska hänsynen och inte ställer dem bredvid tillfälliga starka ekonomiska intressen eller för den delen infrastrukturella arbetsmarknadspolitiska eller regionalpolitiska hänsyn. Det måste vara fel att inte först se vad naturen tål, se om projekten kan hållas inom ramarna och därefter göra övriga överväganden. Såsom det nu är och som vi sett i Öresundsbrofrågan blir regeringens prövning enligt naturresurslagen bakvänd och knappast i linje med hur vi skall handla för att skapa ett uthålligt ekologiskt samhälle, där vår aktsamhet om den omgivande miljön är själva huvudförutsättningen. Vad spelar sedan andra miljöskyddsprövningar för roll? Hur gick det t.ex. vid utbyggnaden av E 6 i Bohuslän? Där klassificerades motorvägsbygget som riksintresse. Av regeringen fastslogs det vara av större vikt än den natur av riksintresse som skulle förstöras. I praktiken blir naturresurslagen en tandlös lag som tillåter regeringen att handla efter eget godtycke.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

Herr talman! För att jag inte skall glömma det vill jag först yrka bifall utskottsmajoritetens förslag - jag är litet osäker så här i början av mandatperioden. När det gäller förslagen i betänkandet är det en punkt där vi inte är överens. Det gäller förprövningen av projektet. Precis som de båda talarna här har sagt före mig är det Öresundsbron som är den egentliga upprinnelsen till den här diskussionen. Jag förstår den kritik som har riktats. Inte heller jag tycker att den förra regeringens hantering av Öresundsbron har ökat respekten eller förtroendet för svensk miljölagstiftning. Däremot delar jag inte slutsatsen att problemet i första hand är brister i lagstiftningen. Snarare rör det sig om politiska och moraliska brister hos beslutsfattarna, de som använder lagen, som avslöjas i och med denna hantering. Vi i bostadsutskottet skall nu kontrollera om regeringen har följt de lagar som man skall följa vid behandlingen av ett sådant här ärende. Det råder inga tvivel om att regeringen i formell mening har använt de lagrum som finns. Däremot sätter åtminstone jag stora frågetecken i kanten för hur man har tolkat lagarna. Man har vänt ut och in på paragrafer för att motivera ett beslut om byggandet av Öresundsbron. Det har man inte gjort därför att man in i minsta detalj har velat analysera miljökonsekvenserna. Snarare har det handlat mera om att försöka att hitta möjligheter för att rädda kvar den förra regeringen. Nu röstade ju svenska folket bort den regeringen, men det här är ett ganska tragiskt exempel på hur man kan missbruka den lagstiftning som vi har. Det som jag nu har sagt innebär inte att vi i utskottsmajoriteten anser att den lagstiftning som vi har i alla stycken är perfekt. Precis som när det gällde det förra ärendet anser vi även här att det finns skäl att göra en översyn. Inte minst mot bakgrund av Öresundsbron kan man fråga sig om man inte behöver genomföra en skärpning. Då kan man fråga sig: Varför tillstyrker vi då inte motionsförslaget, som handlar just om en översyn? Ja, det beror inte på att vi anser att kravet på en förändrad lagstiftning är omotiverat, utan det beror på att man i motionen pekar ut ett alternativ som skulle vara ännu sämre med den lagstiftning som vi i dag har. Det alternativ som Owe Hellberg från Vänsterpartiet tidigare var inne på innebär att man skulle införa en regel där jurister hade en rätt att överpröva de beslut som politiker - folkets förlängda arm - fattar. Den modellen används i många länder. Såvitt jag förstår har just den modellen varit ett avgörande skäl till att Västerpartiet tycker så illa om beslutsordningen i vissa av våra europeiska grannländer. Jag tycker inte att detta vore en bra ordning. Jag anser att vi skall ha en lagstiftning som innebär att vi som folkvalda har det yttersta ansvaret. Vi som makthavare måste känna att vi har det yttersta ansvaret - återigen en parallell till det förra ärendet. Vi skall ta ansvar hur svåra avgöranden det än är fråga om. Öresundsbron är självfallet just en sådan fråga. Men vi skall inte med juridikens hjälp försöka att bolla över avgörandet på någon annan, allra minst på några jurister. De har sin givna uppgift att granska om vi följer lagarna, men det är vi som fattar de avgörande besluten. Detta är alltså skälet till att vi avstyrker reservationen. Vi anser att det behövs en översyn av miljölagstiftningen, men vi anser inte att det alternativ som anges i motionen är särskilt bra. Jag yrkar därför bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag tillstyrker utskottets hemställan, men jag begärde ändå ordet för att erinra Lars Stjernkvist om att det faktiskt inte var fyrpartiregeringen som lade fram förslaget om Öresundsbrons byggande. Det var den socialdemokratiska regeringen, och beslutet fattades av den dåvarande riksdagen. När föregående talare talade om dålig beredning och dåliga beslut är detta ett angrepp som faller tillbaka på hans eget parti.
Herr talman! Det är sant. Det var den svenska regeringen som fattade det första beslutet och som också skrev under det avtal som ligger till grund för byggandet av Öresundsbron. Men frågan är ju än så länge inte slutligt avgjord. Som Knut Billing mycket väl vet följer, efter det att beslutet fattades, en rättslig process och en miljöprövning i ärendet, där det sker ett växelspel mellan domstolar och beslutsfattare. Regeringen har då roll som högsta instans och samtidigt ett politiskt ansvar. Det är den rollen som vi har att granska. Inte ens med de mest moderata glasögon anser jag att man rimligen kan säga att den förra regeringen skötte detta på ett anständigt sätt. Den som påstår att det var miljöhänsyn och inte politiska hänsyn som dominerade när den dåvarande regeringen för ett halvår sedan diskuterade Öresundsbron talar mot bättre vetande.
Herr talman! När det gäller handläggningen av Öresundsbron kommer den frågan upp i kammaren om någon vecka. Låt oss ta den debatten då, där den rätteligen hör hemma. Då hoppas jag att vi får höra Lars Stjernkvist upprepa vad han har sagt här i dag. Det kan bli en intressant debatt.

Herr talman! Lagstiftningen skall vara så stringent som möjligt för att den inte skall styras av godtycke. En miljöprövning måste självfallet vara det första steget när det gäller Öresundsbron. Sedan kan man pröva ärendet ur andra aspekter. Men det är ju det som är fel och bakvänt i den här frågan.
Herr talman! Med all respekt för den här församlingens uppfinningsrikedom och konstnärliga lagstiftningsförmåga vågar jag påstå att det inte finns någon miljölagstiftning i världen som skulle ha kunnat förhindra eller motverka de piruetter när det gäller för ett halvår sedan stod för. Jag tror aldrig att vi hade kunnat förhindra.
Herr talman! Jag är fullt medveten om det. Jag tror inte att det finns någon miljölagstiftning i sinnevärlden som skulle ha kunnat förhindra detta, tyvärr.

Herr talman! Här har både moderater och socialdemokrater beklagat sig över hur beslutet om Öresundsbron har kommit till. Jag skall inte förlänga debatten, men det visar att det går att krångla sig förbi lagstiftningen. Därför anser vi att man genom att ta bort förprövningsrätten får en klarare och tydligare beskrivning av hur förhållandena är när det gäller miljöfrågorna. Det blir då lättare att fatta ett politiskt beslut när vi kommer till det stadiet. Därför yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Vi socialdemokrater anser att det finns skäl att se över miljölagstiftningen, bl.a. mot bakgrund av de argument som Per Lager och Owe Hellberg har fört fram. Men vi kan aldrig stoppa dåliga politiker med hjälp av lagstiftning. De kan bara folket rösta bort, vilket också skedde.

Fru talman! Rigmor Ahlstedt har frågat mig på vilket sätt jag avser att möta önskemål från anhöriga till offren från Estoniakatastrofen om att få vara delaktiga i och informerade om det utvecklingsarbete som pågår kring denna svåra fråga. Jag delar självfallet Rigmor Ahlstedts uppfattning om betydelsen av att hålla anhöriga informerade om det arbete som sker i denna fråga. Både jag och mina medarbetare samt ett antal experter har vid flera tillfällen träffat anhöriga, bl.a. vid möten i Borlänge och i Stockholm. Vid ett av dessa möten deltog också statsministern. Även ledamöterna i det etiska råd som regeringen har tillsatt har haft kontakter med och träffat representanter för de anhöriga. Dessa möten är en viktig del i vårt arbete att få information och kunskap om de anhörigas synpunkter på situationen. Tyvärr har jag inte möjlighet att träffa alla anhöriga. Jag har därför i förra veckan sänt ett brev till dem med fakta och information om regeringens och myndigheternas arbete efter Estonias förlisning. Av brevet framgår bl.a. att ett regeringsbeslut i frågan om fartyget skall bärgas eller inte beräknas fattas i mitten av december.

Fru talman! Tack så väldigt mycket för den snabba behandlingen av min interpellation. Tack också för svaret! Jag ställde inte den här interpellationen för att vara kritisk, utan jag gjorde det därför att jag har fått så många frågor. Jag är själv från Uppsala, en kommun som har drabbats mycket hårt av Estoniakatastrofen. Jag har fått upprepade påstötningar, och man har sagt: Gör något Du som är riksdagsledamot! Många känner sig väldigt osäkra och oroliga. Man har velat få möjligheter att direkt påverka de beslut som skall fattas. Jag förstår att detta kanske inte är möjligt fullt ut. Jag vet också att det är en mycket känslig fråga, och jag har tänkt mig för både en och två gånger innan jag ställt den här interpellationen, Man måste naturligtvis behandla denna fråga mycket varsamt. Men när anhöriga säger att de känner sig som statister i ett skådespel, blir jag väldigt undrande. De anhöriga är naturligtvis väldigt tacksamma för den information de får, men de önskar vara kontinuerligt delaktiga i förarbetet, i utredningsprocessen. Därför undrar jag om kommunikationsministern anser att detta är möjligt och om hon har några planer på sådan medverkan från de anhöriga. I Uppsala har de anhöriga bildat en styrelse, där de diskuterar alla de frågor som har att göra med Estoniakatastrofen. Men de diskuterar också hur man i framtiden skall kunna förhindra olyckor. Är det en framkomlig väg att t.ex. det etiska rådet har en direkt och kontinuerlig kontakt med de anhöriga? Såvitt jag förstår är det inte så lång tid kvar till dess regeringen kommer att fatta beslut om en eventuell bärgning - det har sagts att ett beslut kommer att fattas redan i mitten av december. Diskussionen huruvida man skall bärga Estonia eller inte överlåter jag åt andra att föra. I den frågan är ju meningarna mycket delade. Men min fråga om de anhörigas delaktighet - utöver den information de får
Fru talman! I den här frågan har vi ju inte några gamla erfarenheter att bygga på. Det här är en typ av katastrofer där vi alla måste hjälpas åt att hitta arbetsformer som gör det så litet smärtsamt som möjligt, även om det är omöjligt att undvika smärta och sorg i den här oerhört svåra situationen. När det gäller de anhörigas delaktighet i utredningsprocessen har representanter för olika anhöriggrupper vid ett par olika tillfällen träffat både oss i Kommunikationsdepartementet och företrädare för det etiska rådet, bl.a. för att diskutera de olika delarna i den här processen. Det måste här göras en avvägning mellan de anhörigas önskan om delaktighet och önskemålet att man så fort som möjligt skall komma fram till ett beslut i frågan om bärgningen och att den svåra processen inte drar ut på tiden mer än nödvändigt. Det har gjort att det har blivit ett slags representativ kontakt. Jag beklagar det, men katastrofen har så stor omfattning att vi tvingas ha denna representativa kontakt. Det är också orsaken till att jag har skickat ett personligt brev till var och en av de anhöriga för att nå dem på den vägen. Annars hade risken varit att några hade fallit mellan olika stolar. När det gäller frågorna om framtiden kan jag säga att vi kommer att fortsätta med en dialog. Etiska rådet har den uppfattningen - och jag delar den - att dess roll inte är avslutad i och med att det har fattats ett beslut angående bärgningen. En oerhört viktig sak är att etiska rådet fortsätter att vara ett av våra redskap för att ha den här dialogen med människor som befinner sig i ett sorgearbete men också i förhållande till oss andra medborgare i landet - katastrofen berör oss alla.
Fru talman! Jag tackar så väldigt mycket för detta förtydligande. Det känns väldigt bra att ha fått den här direktkontakten. Jag skickar då med statsrådet den fråga som kvarstår, nämligen hur de anhöriga skall kunna få ta kontinuerlig del i arbetet. Jag delar naturligtvis uppfattningen att detta är en mycket känslig fråga och att man måste vara varsam när det gäller sorgearbetet. För att respekten för riksdagen och regeringen skall finnas kvar är det nödvändigt att man jobbar med just den frågan, så att människor när beslutet kommer - oavsett vilket det blir - känner att det är det allra bästa. Jag tackar än en gång så väldigt mycket för svaret.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag kom för sent. Juan Fonseca har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för invandrar och flyktinggrupperna med hänsyn till dessa gruppers förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden. Han har också frågat mig om jag tänker verka för att invandrares utbildning från deras hemländer tillvaratas och för att dessa utbildningar skall kunna kompletteras. Slutligen har han frågat om jag avser att vidta åtgärder för invandrares affärsverksamhet. Den grupp som har störst problem på arbetsmarknaden är invandrare. Deras situation har försämrats kraftigt i samband med långkonjunkturen. För de utomnordiska medborgarna är situationen särskilt allvarlig. Arbetslösheten ligger runt 20 %, för vissa nationaliteter ända upp mot 60 %. Sysselsättningsintensiteten, dvs. sysselsatta i procent av befolkningen, är mycket låg. För utländska medborgare uppgick sysselsättningsintensiteten första halvåret 1994 till 45 %, vilket kan jämföras med 72 % för svenska medborgare. Denna utveckling är mycket oroande. Invandrarnas höga arbetslöshet och låga sysselsättningsintensitet är inte ett konjunkturfenomen som enbart kan förklaras av 1990-talets lågkonjunktur. Flera faktorer har sannolikt haft en negativ inverkan på invandrarnas möjligheter till jobb. Lediga arbeten utan krav på utbildning eller erfarenhet har till exempel minskat kraftigt. Kraven på svenskkunskaper och annan svenskspecifik kompetens har ökat. Rekryteringsprocessen har förändrats och personkontakter spelar en allt större roll vid anställning. Också invandringen har ändrat karaktär och är mer heterogen. I många fall har det dessutom tagit alltför lång tid från det att en flykting ansöker om asyl tills utredning, beslut om uppehållstillstånd, flyttning till en kommun, folkbokföring och utbildningsprogram genomförts. Detta kan medföra risker för att yrkeskunskaperna går förlorade och att flyktingarna passiviseras. För att underlätta invandrarnas integration på arbetsmarknaden har det i Arbetsmarknadsverkets budget sedan ett antal år tillbaka avsatts särskilda medel för insatser för flyktingar och invandrare. Dessutom öronmärks medel för särskilda förmedlingsåtgärder för flyktingar och invandrare. Men det faktum att arbetsmarknadsläget för invandrare försämrats under samma tid visar med all önskvärd tydlighet att åtgärderna är långt ifrån tillräckliga. Inom regeringskansliet pågår nu arbetet med budgetpropositionen inför nästa budgetår. Jag kan ännu inte precisera vilka åtgärder som blir aktuella, men vill redan nu göra klart att invandrares och flyktingars arbetsmarknad har hög prioritet i det arbetet. Nyligen hölls, på initiativ av invandrarministern, ett möte mellan berörda ministrar, kommuner och myndigheter om aktuella problem i fråga om bland annat invandrarnas situation på arbetsmarknaden. En effekt av detta möte är en arbetsgrupp med representanter från storstadskommunerna och Arbetsmarknadsverket. Arbetsgruppen kommer inom kort att presentera förslag till insatser. Jag tycker också att det är mycket angeläget att de åtgärder vi vidtar blir effektiva. Jag vill betona att det krävs mer av offensiva kontakter med företag, kommunala näringslivsenheter och utvecklingsbolag för att få fram lediga arbeten och identifiera nya tillväxtområden. Jag ser det också som angeläget att fortsätta med arbetsmarknadsutbildning för invandrare och att stödja och stimulera egenföretagande bland invandrare. Avslutningsvis kan jag också berätta att två parlamentariska utredningar har fått i uppgift att ägna särskilt intresse åt dessa frågor. Utredningen om arbetsmarknadspolitiken skall bland annat analysera behovet av insatser för att öka invandrarnas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Den nya invandrarpolitiska utredningen skall också ägna särskilt intresse åt frågor om invandrarnas situation på arbetsmarknaden och de hinder som kan finnas för invandrare att komma in på denna arbetsmarknad.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det gläder mig att ministern delar min oro över det nuvarande arbetsmarknadsläget för invandrare. Det gläder mig också att Anders Sundström inför nästa års budgetproposition kommer att ge hög prioritet åt invandrarnas och flyktingarnas arbetsmarknad. Det är vidare bra att man har bildat en arbetsgrupp som skall ta fram förslag till insatser, och det är bra att två parlamentariska utredningar kommer att ägna särskilt intresse åt arbetslösheten bland invandrare och flyktingar. Jag vill till ministern och de olika grupperna och utredningarna lämna några förslag som kan beaktas och förhoppningsvis leda till att arbetslösheten bland invandrare och flyktingar minskar. För det första: Regeringen bör överväga möjligheten att diskutera en modell med regionalt stöd till invandrartäta områden. I detta bör ingå en industriell strategi som kan genomföras i samarbete med kommunerna. Man kan också erbjuda skattelättnader för företag som vill etablera sig i dess områden. Varför inte låta sådana företag som skapar arbetstillfällen åt de boende slippa betala arbetsgivaravgift under en femårsperiod. En solidarisk fond kan skapas som under en femårsperiod årligen finansieras med åtminstone en promille av landets bruttonationalprodukt. Kommuner, landsting, folkrörelser och andra kan involveras i detta arbete. För det andra: Regeringen bör överväga åtgärder med positiv särbehandling av invandrare och flyktingar på arbetsmarknaden. Innan man beslutar att avskaffa s.k. invandrarpraktik bör man utvärdera hur denna åtgärd har fungerat. Möjligheten att provanställa invandrare och flyktingar på ett år bör finnas kvar. För det tredje: Regeringen bör ge Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer och förslag om ökad samverkan mellan arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassorna i invandrartäta områden med syfte att få ned arbetslösheten. För det fjärde: Den långa etableringsfasen för nyanlända flyktingar och invandrare behöver förkortas. Förändringar i flyktingmottagandet för att underlätta för flyktingar att snabbare komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva måste undersökas. För det femte: Införandet av en särskild individuellt upprättad plan för flyktingar för introduktion i det svenska samhället bör beaktas. Syftet är att flyktingarna ges möjlighet att utifrån sin kompetens och sina meriter tillsammans med en arbetsvägledare diskutera lämplig språkutbildning eller andra insatser som kan leda till att personen i fråga kan få ett arbete. Har man varit trädgårdsmästare i Libanon kan man också vara trädgårdsmästare i Sverige. För det sjätte: De högutbildade invandrarnas och flyktingarnas möjligheter att få arbeten som motsvarar deras utbildning och yrkeserfarenhet behöver underlättas. Arbetsmarknadsverket kan få i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadens parter diskutera olika typer av överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetssökande invandrare eller flyktingar om t.ex. För det sjunde: Andelen långtidssjukskrivna och förtidspensionerade är särskilt hög bland invandrare och flyktingar. Genom t.ex. Arbetslivsfonden skulle ekonomiska resurser avsättas för aktiva insatser för att göra det möjligt för dem som fått sin arbetsförmåga nedsatt, men som av specialist bedöms kunna rehabiliteras och omskolas att kunna göra detta genom upprättade individuella planer. Samma fond skulle kunna utarbeta förslag som syftar till att förebygga att ytterligare människor hamnar i en sådan situation. För det åttonde: Invandrare och flyktingar som vill starta småföretagsamhet, liksom nätverk som finns bland en del invandrargrupper, bör stimuleras och stöjdas. Man bör uppmuntra tillkomsten av lokala arbetsmarknadspolitiska program i invandrartäta områden. Man kan stödja och utveckla konsultföretag som inriktar sig på kulturkompetens för avlägsna marknader, inte bara i Europa. Man kan också överväga möjligheten att i några kommuner med många invandrare, på prov under t.ex. tre år, bygga upp ett mångkulturellt företagarutvecklingsinstitut där kunskaper om ekonomisk utveckling bland invandrargrupperna kan utvecklas. Erfarenheter från länder som USA, Kanada, England m.fl. kan inhämtas. Avslutningsvis, fru talman, vill jag föreslå arbetsmarknadsministern att överväga att föreslå någon med invandrarbakgrund till AMS styrelse. Det är faktiskt arbetslösheten bland invandrare det handlar om.

Fru talman! Det är alldeles utmärkt att Juan Fonseca har tagit upp frågan om arbetslösheten bland våra invandrade kamrater. Jag skulle vilja ge frågan ytterligare en dimension, nämligen könsperspektivet. Invandrare är inte ett könlöst kollektiv, utan består av kvinnor och män. Lika lite som svenska kvinnor och män har lika intresse, lika erfarenhet och lika lön har invandrade kvinnor och män det. Det finns kvinnor som kommit till Sverige som ren arbetskraft, det finns kvinnor som följt med sina makar, som är gifta med svenska män och kvinnor som kommit hit som flyktingar. Det finns kvinnor med olika utbildningar, olika klasstillhörighet och olika yrkeslivserfarenhet. Alla dessa faktorer bidrar till att bestämma var i det svenska samhället och var på den svenska arbetsmarknaden den invandrade kvinnan befinner sig. Generellt sett arbetade utländska medborgare under 50 och 60-talen mer än totalbefolkningen. Detta ändrades under 70-talet, och nu är förvärvsintensiteten avsevärt lägre bland utländska medborgare än vad den är bland svenskar. Svenska kvinnor förvärvsarbetar mest i världen, dvs. vi utgör lika stor andel av arbetskraften som män. Men invandrade kvinnor förvärvsarbetar mindre än de svenska kvinnorna. En anledning till det kan vara utslagningen på grund av arbetsskador. De kvinnor - mestadels från Jugoslavien och Grekland - som kom till Sverige under arbetskraftsinvandringens 70-tal hade ofta två tre jobb att sköta och det tog inte lång tid förrän deras kroppar förstördes. Merparten av invandrade kvinnor har hamnat i de mest monotona, de tyngsta och intellektuellt mest utarmande jobben, och där har de funnits kvar under alla år. Städning är vanligast. Därefter kommer biträdesyrken inom vård och omsorg, kök och restaurang. Enligt en rapport från Stockholms läns landsting var långtidssjukskrivningarna bland jugoslaviska och grekiska kvinnor tre till fyra gånger större än hos svenska kvinnor. Den största skillnaden finns hos den grupp arbetskraftsinvandrade kvinnor som kom till Sverige på 60 och 70-talen som unga friska människor. Arbetsgivarna förväntade sig att de invandrade kvinnorna och männen - oavsett utbildning och tidigare yrkeserfarenhet - skulle ta de jobb som svenskarna tackade nej till. Särskilt utsatta var kvinnorna, som fick ta de minst attraktiva arbetsuppgifterna, där möjligheten att lämna denna del av arbetsmarknaden var liten. Många gånger hade de dåliga kunskaper i svenska som gjorde att de blev ännu mer låsta. Det finns alltså ett klart samband mellan arbetsmiljö, arbetsvillkor och utslagning. Trots detta försöker etablissemanget att skjuta över skulden på de enskilda kvinnorna och bortse från deras arbetssituation. I stället för att se problemen i arbetssituationen, ser man de invandrade kvinnorna som ett problem. I stället för att erkänna att den invandrade befolkningen är i ett strukturellt underläge, försöker man att individualisera problemen och ge dem kollektiva förtecken. Ett exempel är en turkisk kvinna som remitterades till en specialist med diagnosen "invandrarsyndrom". När specialisten undersökte kvinnans arbetsplats, visade det sig att hennes sjukdom inte hade någonting med hennes invandrarstatus att göra, utan berodde på att hon stod vid en arbetsplats utformad för män, med verktyg och redskap som inte passade hennes kroppsstorlek. Dessa stereotyper förvandlas ofta till myter som påverkar de invandrade kvinnornas situation i arbetslivet. På ett företag hävdade representanter från både företag och fack att kvinnorna från ett visst land oftare var sjuka eftersom "de hade något speciellt i blodet". De förklarade hälsoproblemen som kulturellt betingade i stället för att göra något åt arbetsmiljön. Man kan ju förstås undra varför de invandrade kvinnorna stannar kvar på arbeten som är huvudorsaken till deras värk, varför de inte söker sig bort från de slitsamma jobben. Förklaringen kan vara att invandrade kvinnor befinner sig i ett strukturellt underläge som bestäms av tre faktorer: Är man kvinna befinner man sig i underläge på grund av sin könstillhörighet. Är man invandrare befinner man sig i ett flerfaldigt underläge beroende på invandrarstatus. Är man arbetare tillhör man den mest maktlösa delen av arbetarkollektivet. Fru talman! Den förbättring i form av ökat antal lediga platser som både den förra borgerliga och den nuvarande socialdemokratiska regeringen har utlovat - om inte annat beroende på EU-samarbetet - kommer troligen att i mycket liten utsträckning ge ökad sysselsättning till utomnordiska medborgare. Det blir så helt enkelt därför att konkurrensen om de lediga arbetena är hård. Då kan vi också med nästan hundraprocentig säkerhet förutse att de invandrade kvinnorna kommer att drabbas hårdast. Ytterligare en anledning till att de positiva arbetsmarknadsutsikterna inte kommer att gälla invandrade kvinnor och män är deras bristfälliga kunskaper i svenska. Målet för svenskundervisningen i många kommuner är att ge den invandrade kvinnan eller mannen sådan kunskap i svenska språket att de kan klara sitt dagliga liv och söka enklare arbeten. Svenskundervisningen utbildar därmed till underordning och förtryck. I går kunde några av oss lyssna till en forskare som föreslog särskilda arbetsrättsliga regler för invandrade kvinnor och män. Den nyvalda EU parlamentarikern Kristina Persson har uttalat att flexibilitet, bl.a. införandet av hembiträden, skulle kunna lösa problemet med arbetslösheten. I ett samhälle som strävar mot jämlikhet går det inte att få tag i tjänstefolk. Det är bara i samhällen med djupa klassklyftor som det går att rekrytera t.ex. pigor. Det är bara underprivilegierade som kan rekryteras till sådana uppgifter. I vårt land skulle det t.ex. vara invandrade kvinnor, i övriga Europa och i USA Mot bakgrund av det jag framfört här är mina frågor till arbetsmarknadsministern:
Fru talman! Jag tycker att Juan Fonseca gör en i allt väsentligt riktig analys i sin fråga. Jag tror att vi är tämligen överens mellan partier och debattörer om hur tillståndet på arbetsmarknaden ser ut för invandrarna, om vi tittar på det speciella området. Därför skulle jag, om jag var i Fonsecas ställe, vara rätt besviken över det svar som lämnats. Det innehåller egentligen ingenting. Det innehåller mest snömos och tar inte upp de underliggande och strukturella problem som vi har på svensk arbetsmarknad, inte minst för invandrarna. Arbetsmarknaden genomgår mycket stora strukturella förändringar och dessa förändringar är mycket genomgripande. Kompetensfrågor blir alltmer framträdande. Konkurrensen mellan Sverige och andra länder ökar om de produkter som vi skall sälja på världsmarknaden. Naturligtvis måste en ekonomisk politik drivas så att vår konkurrensförmåga kan väsentligt befästas. För invandrare är givetvis svenskkunskaperna en förutsättning, men även utbildningsnivåerna. De borgerliga började en politik för att försöka luckra upp och ta bort hinder, hinder som i dag är av strukturell karaktär. Invandrarpraktiken infördes exempelvis, som socialdemokraterna var emot. Likaså utökade man provtjänstgöringen från 6 till 12 månader, något som den socialdemokratiska regeringen nu ämnar återställa. Gagnar det invandrarnas arbetsmarknadssituation? Jag tror inte det. De nya jobben kommer att skapas och skall skapas i den privata sektorn. Det är den privata sektorn som långsiktigt kan bära upp framtidens välfärdsutveckling. Därför behöver vi många små nya företag. Vi behöver anställa fler i de befintliga företagen. Vi måste också starta nya företag. Människor måste känna att det lönar sig att satsa framåt. Invandrarna har ofta från sina egna kulturer mycket stora förutsättningar att driva företag av olika karaktär, familjeföretag och sådant. Det stora hindret för att ny företagsamhet skall etableras är bl.a. att vi har arbetsmarknadsregleringar, lönebildningssystem och skattesystem som innebär att kostnaderna blir alldeles för höga för att kunna attrahera arbetsgivare att anställa ny personal. Det finns givetvis mängder av arbetsuppgifter att utföra i det svenska samhället, men priset är för högt. Man driver upp kostnaderna genom dessa skattekilar. Arbetsgivaren drar sig för att anställa om han inte lättare kan avskeda. Jo, att de i stället fasas in i oändliga utbildningsinsatser som tyvärr oftast utmynnar i arbetslöshet och permanent bidragsberoende. Vi lägger ner miljard efter miljard på att försöka baxa människor över muren, den mur som facket och socialdemokratiska politiker under årtionden byggt upp runt den s.k. reguljära arbetsmarknaden. Allt fler står utanför, såväl svenskar som invandrare. En gråsvart ekonomi breder därmed ut sig. Vårt parti tycker att det snarare är dags att riva murarna än att fortsätta detta oändliga system med nya bidrag, nya subsidier och nya regleringar. Den borgerliga regeringen började trevande med detta, men det lilla som beslutades av den förra riksdagen skall alltså inte längre gälla. Socialbidragen tenderar ju tyvärr att många gånger bli en socialpension för många invandrare. Förtidspensioneringen tenderar att bli ett efterlängtat mål för alla, för arbetsgivare, facket och den enskilde. Klientiseringen och passiviseringen är ett resultat av den svenska ingenjörskonsten i socialdemokratisk tappning. Så länge inte ansvarstagande bejakas och uppmuntras, så länge inte variation och mångfald i det svenska välfärdsbygget tillåts, dvs. så länge vi har en socialdemokratiskt dominerad politik, kommer inte invandrarna att få den chans de förtjänar. Invandrardebattörer och andra gör den analys som jag gör, men förslagen är oftast inriktade på fler riktade insatser och fler bidrag. Juan Fonseca efterlyser mer företagande bland invandrare. Jag tror att det är riktigt. Men det krävs fler företagare över huvud taget, inte bara invandrarföretag utan över huvud taget fler företag. Då måste man få fram ett företagsklimat som möjliggör detta. De massiva skattehöjningar för företagande och arbete som den socialdemokratiska regeringen nu inför motverkar alla de syften och mål som Fonseca och andra vill uppnå. Visst är det nödvändigt med åtgärder av olika slag i det korta perspektivet. Fonseca har ju i sitt anförande kommit med en del förslag som man kan bedöma och överväga. Men det långsiktiga grundläggande perspektivet måste ändå vara att åtgärda de strukturella problemen i det svenska samhället. Ge människorna, invandrarna, ansvar och upprätta deras värdighet! Då får vi en chans att rätta upp det som i dag har gått snett. En fråga till arbetsmarknadsministern skulle kunna vara: Om inte alla åtgärder ger resultat, är man då inne på att kvotera in invandrarna på arbetsmarknaden?
Fru talman! Det som stöter mig ibland när jag lyssnar på debatten om invandrarnas problem på arbetsmarknaden är att man alltför ofta klumpar samman invandrare och flyktingar som om de vore en homogen grupp vars problem går att lösa med en samlad lösning. Men om man tittar på de invandrare och flyktingar som vi har i Sverige är det bara att konstatera att deras problem med att möta den svenska arbetsmarknaden är lika mångfasetterad som antalet individer, dvs. man har helt olika förutsättningar och möjligheter beroende på vilken bakgrund man har. Här finns två stora grupper. Till en av grupperna hör de som har rätt utbildning, en utbildning som stämmer med den svenska arbetsmarknadens behov. De är i många fall t.o.m. överutbildade men kommer ändå inte in på den svenska arbetsmarknaden beroende på att de sorteras bort i processen. Till den andra gruppen hör de som saknar utbildning eller har felaktig utbildning. Vad den föregående regeringen gjorde för att försöka möta problemen för den första gruppen, som har rätt utbildning och som stämmer med efterfrågan på arbetsmarknaden, var att införa två åtgärder. Den ena var invandrarpraktiken och den andra var akademikerpraktiken. Båda åtgärderna lappar litet grand över varandra, för de passar in för denna grupp av invandrare och flyktingar. Vid den här tiden på året brukar alltid svaren från regeringsföreträdarna bli väldigt bleka och intetsägande, och man hänvisar alltid till den kommande budgetpropositionen. Men det kanske ändå finns möjlighet att från arbetsmarknadsministern få ett besked om vad som kommer att hända med invandrarpraktiken och akademikerpratiken. Det finns en tendens till att de åtgärder som har vidtagits rivs upp. Sedan hänvisar man till att man skall påbörja något nytt, vilket ofta börjar med att man skall utreda. Svaret är även den här gången en hänvisning till kommande utredningar. På det sättet tappar vi återigen tid. När jag har varit ute och träffat både företagare och invandrare har jag upplevt att just åtgärderna invandrarpraktik och akademikerkpraktik är två åtgärder som öppnar dörrarna, så att de kan komma in och visa upp vad de går för. Det gör att de kan komma ifrån detta att sorteras bort i en process. I den andra gruppen där utbildningarna inte stämmer, utbildning saknas eller utbildningen är felaktig finns det två kategorier: den ena är de som har utbildats i andra länder med andra krav på utbildning än de som vi ställer. Den andra kategorin är arbetskraftsinvandrarna som börjat arbeta i den svenska industrin och som ofta utfört monotona uppgifter, dvs. de som jobbat på sammansättningsavdelningar och liknande, där nu datorisering och förändrad teknik gjort att de slagits ut från arbetsmarknaden. Den gruppen har ungefär samma problem som många svenskar av samma generation har. När det gäller åtgärder för dessa innebär svaret återigen hänvisningar till utredningar. Generellt sett har vi i Sverige varit dåliga på att ta till vara de kunskaper som invandrarna har med sig. Kan regeringen tänka sig att satsa mer på värdering av utländsk utbildning, att satsa mer på möjligheten till kompletterande kurser på högskolorna osv.? Jag upplever det ibland som mycket stötande när jag träffar människor som har varit här ganska länge och som berättar om sin bakgrund, att de har en bra utbildning osv. och sedan fått starta om här i Sverige, dvs. de har fått börja från noll. De har fått genomföra samma utbildning en gång till när de i själva verket skulle ha klarat av att arbeta in sig i ett yrke i Sverige om de hade fått chansen att komplettera med kanske en eller ett par terminer vid en högskola. Men den chansen har man inte getts utan man har tvingats att skola om sig helt och hållet. Jag tycker att detta är ett oerhört slöseri. En annan fråga gäller svenskundervisningen. Det har många gånger sagts i debatterna att A och O på den svenska arbetsmarknaden är att man har en bra svenskundervisning, att man har goda kunskaper i svenska. Den föregående regeringen påbörjade ett arbete med att försöka få en bättre struktur på svenskundervisningen. Jag skulle gärna vilja höra vad arbetsmarknadsministern har för uppfattning om vad nuvarande regering tänker göra på området. Det råder ingen tvekan om att detta är ett område där det måste göras kraftfulla insatser. Jag tror också att man måste välja andra vägar än vad vi har i dag. I dag har vi ett system där vi bestämmer var utbildningen skall genomföras och hur den skall vara upplagd. Från Centerns sida har vi sagt att vi gärna vill ge individen större möjligheter att själv få påverka sin svenskundervisning. Är detta en uppfattning som också arbetsmarknadsministern delar?

Fru talman! Vi kan konstatera att arbetslösheten nu är på väg neråt. Det beror till stor del på de åtgärder som vidtogs under den borgerliga fyrpartiregeringens tid. Men vi kan också konstatera att det bland de arbetslösa är en procentuellt större andel som är invandrare. Det är viktigt att vi på något sätt försöker att komma åt den här typen av arbetslöshet. Vi har vid tidigare interpellationsdebatter kunnat konstatera att vi har välutbildade invandrare. Men deras möjligheter att få arbete är trots allt begränsade även om de har höga utbildningar, eftersom de har vissa problem med anpassningen till det svenska utbildningsväsendet. En viktig fråga som jag noterade att Fonseca tog upp är provanställningsperioden som den borgerliga regeringen utökade från sex till tolv månader. Det föreligger nu ett lagförslag om att återgå till sex månader. Fonseca hade tolv månaders provanställning som ett önskemål för att förbättra situationen för invandrare. Jag vill då ställa frågan: Delar arbetsmarknadsministern sin partikamrats synpunkter, att det vore bra om provanställningsperioden fortfarande var tolv månader? Jag tycker inte att man skall skilja på svenskar och invandrare. Men det vore kanske speciellt viktigt för invandrare att kunna ha möjlighet att under en längre tid visa för en arbetsgivare vilka egenskaper man har med tanke på att man ofta har språkliga handikapp. Som tidigare sades här infördes invandrarpraktiken under den borgerliga regeringen. Man kan konstatera att ca 1 000 utomnordiska invandrare är föremål för denna åtgärd som kan sägas vara en motsvarighet till ungdomspraktik. Under enbart oktober har ca 400 praktikplatser tillkommit. Då vill jag ställa en fråga. Också Juan Fonseca tyckte att invandrarpraktiken skulle vara kvar. Hur ser arbetsmarknadsministern på detta? Såvitt jag har förstått vill man ta bort ungdomspraktiken, och med detta följer säkert att också invandrarpraktiken kommer att försvinna. Med tanke på den positiva effekt som invandrarpraktiken ändå har haft vore det intressant att höra om arbetsmarknadsministern ser någon möjlighet att behålla den i stället för att av ideologiska skäl säga att det som infördes av den borgerliga regeringen skall försvinna. Ett tredje område som jag tänkte ta upp gäller akademikerpraktiken. Den har i stor omfattning givit invandrare med akademisk bakgrund möjlighet att få arbete.

Det vore intressant att få svar på dessa tre frågor. Det är uppenbart att invandrarpraktiken förbättrar invandrarnas situation. Jag hoppas att inte arbetsmarknadsministern enbart av ideologiska skäl fortsätter med olika typer av bidrag utan att han ser dessa möjligheter som ett bra sätt att få fler invandrare i sysselsättning.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera det som Kent Olsson avslutade med. Han antydde att jag av ideologiska motiv skulle vara blockerad när det gällde att skapa nya jobb. Det Sverige som vi har tagit över har ju styrts av en stark ideologisk övertygelse, vilket ledde till att det försvann i storleksordningen en halv miljon jobb i Sverige. Jag tror att jag är långt mer pragmatisk än vad som har varit fallet med den gamla regeringen i Sverige under de senaste tre åren. Jag har här fått en uttömmande redogörelse för idéer som ni vill att regeringen skall arbeta med. Jag tänker ta till mig alla de förslag som ni har framfört. Jag vill speciellt kommentera några förslag. När det till en början gäller invandrarpraktiken räknar jag med att den skall kunna fortsätta. Jag hoppas också att den skall kunna få större omfattning. Den har tyvärr rätt liten omfattning i dag. Sedan vill jag ta upp frågan om samordning av resurser inom arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken. Arbetsmarknadsministern, invandrarministern och socialministern har haft en första överläggning för att diskutera den frågan. Jag är övertygad om att i just de områden med hög arbetslöshet, i miljonprogrammets områden, krävs det en helt annan samordning än i dag för att man skall kunna åstadkomma ett bra resultat. Jag hoppas att vi skall få i gång en del spännande försöksverksamheter, där vi ser på arbetsmarknadspolitikens, socialtjänstens, försäkringskassornas och inte minst kommunernas instrument och organisation för att det skall bli möjligt att åstadkomma någonting bra. Speciellt tänker jag då på storstadsområdena där det finns vissa områden med mycket hög arbetslöshet. Den tredje frågan som ni tog upp och som också jag finner intressant gäller den långa etableringsfasen. En invandrare och speciellt en flykting får många gånger gå igenom en mycket lång etableringsfas. Man går först igenom en flyktingförläggning och sedan en utbildning. Flera år senare börjar man att söka sig ut på arbetsmarknaden. De regler som har byggts upp har vi infört i all välmening. Problemen för en invandrare är säkert desamma som för en långtidsarbetslös från någon av de orter som jag känner väldigt väl till. Att under lång tid gå utan arbete är inte bra. De mycket långa etableringsfaserna försvårar för invandrarna att få ett arbete. Det är vår skyldighet att göra någonting åt detta, vilket är någonting som jag tillsammans med invandrarministern arbetar med. Detta med nyföretagande, och framför allt startande av företag, bland invandrare är någonting som det går att göra mera av. Arbetsmarknadsverket arbetar nu med ett antal projekt för att få i gång mera av nystartande av företag när det gäller invandrare. Ulla Hoffmann ställde ett par frågor till mig. Hon beskrev utförligt situationen för kvinnorna. Jag instämmer i mycket av den beskrivningen. Det är speciella bekymmer med invandrarkvinnorna. Därför är regeringens uppgift att åter öka sysselsättningen. Det finns ett mycket starkt samband mellan långtidsarbetslöshet för de svagaste grupperna på arbetsmarknaden och den totala arbetslösheten. Den utan jämförelse viktigaste politiska uppgiften är att se till att det blir fler jobb. I förhållande till den gamla regeringen har vi också gjort den förändringen att vår invandrarminister även är biträdande arbetsmarknadsminister. Med detta har vi velat att utåt signalera att den viktigaste frågan för invandrarna är att se till att de får ett jobb och att vi har en arbetsrättslagstiftning som garanterar den anställde en rimlig arbetsrätt. Det är därför som vi vill ha en mycket stark koppling mellan arbetsmarknadspolitiken och invandrarfrågorna. Gustaf von Essen tog upp flera frågor. Jag måste säga att jag inte håller med om mycket av det som han sade. Att socialdemokratin, regleringarna och skatterna skulle utgöra hotet mot invandrarna tror jag inte på. Jag tror att regleringarna ofta tjänar som skydd för den svage mot den starke. Där har jag en annan uppfattning än Gustaf von Essen. Rune Backlund tog upp frågan om invandrarpraktiken. Den frågan har jag redan svarat på. Han frågade också om vi kan satsa mer på kompletterande utbildning. På den frågan vill jag svara ja. Kent Olsson ställde samma fråga om invandrarpraktiken. Han frågade också om provtjänstgöringarna skall förlängas till att omfatta tolv månader. Jag tror inte att detta är någon bra väg. Vad som nu behövs är riktiga jobb och fasta anställningar. Sverige behöver mer av riktiga jobb. Jag ser inte provanställningen som lösningen på Sveriges problem.

Fru talman! Det gläder mig att arbetsmarknadsministern delar min syn när det gäller en del av de förslag som jag har lagt fram. Jag förväntar mig att man noggrant tittar på dem och ser på vilket sätt de går att genomföra. En del kommentarer bara. Jag förväntade mig att arbetsmarknadsministern också skulle kommentera de av mina förslag som innefattar strategiska frågor, bl.a. frågan om en solidarisk fond som kan finansieras genom att avsätta en promille av bruttonationalprodukten. Jag vet att argumentet mot är att vi måste spara, och jag är fullt medveten om att alla i vårt land måste spara. I dag har vi bostadsområden i Sverige där omkring 50 % av de boende lever på någon form av bidrag. De insatser som görs i dessa bostadsområden i form av bidrag är omfattande och kostar, såvitt jag vet, över 7 miljarder kronor per år. Om man nu skulle avsätta en promille av bruttonationalprodukten i en solidarisk fond för utveckling av miljonprogramsområdena - där de flesta invandrare i Sverige bor - för att skapa en infrastruktur som syftar till att människor över huvud taget kan få ett arbete, en bra utbildning och en möjlighet att försörja sina familjer själva, då skulle dessa områden kunna bli välmående och attraktiva områden. Då skulle samhället som sådant också spara en del. Jag tycker inte att idén skall förkastas utan vidare, utan man bör fundera över om det ligger något klokt i den. Småföretagsamhet är också någonting som jag tycker att arbetsmarknadsministern kan fundera på. Till de borgerliga, som står här och raljerar över de enorma insatser som gjordes under deras tid, vill jag säga följande: Under den borgerliga regeringens tid har faktiskt invandrare drabbats av en enorm arbetslöshet. Kom inte hit och skryt med att man har gjort enorma insatser, för de borgerliga gjorde väldigt litet. Ni moderater, som vill stödja företagsamhet, har inte själva kunnat stödja småföretagsamheten bland invandrare. Det är invandrarna själva som har gjort det. Andelen invandrare som driver småföretag har ökat från 8 % till 12 % i dag. De har själva drivit sina företag utan något som helst stöd från Moderaternas sida.
Fru talman! Det är glädjande att höra att arbetsmarknadsministern tycker att den lista på olika förslag som Juan Fonseca har presenterat är bra, för många av kraven är ju sådana som Vänsterpartiet drivit länge. Det är också glädjande att arbetsmarknadsministern inte föll i fällan om kraven på särskilda arbetsrättsliga regler för invandrare som moderaterna här har framfört, t.ex. att man skall utsträcka provanställning, sänka löner osv. Jag skulle vilja lägga till litet grand till den lista som Juan Fonseca har presenterat. Gustaf von Essen sade att det var på den privata sektorn som arbetstillfällena för invandrare skulle skapas, både kvinnor och män. Men jag skulle vilja hävda att man inom den offentliga sektorn nu har alla möjligheter i världen att ta till vara de språkkunskaper som våra invandrade kamrater har, t.ex. inom barnomsorgen och äldreomsorgen. Som äldre kan man tänkas glömma det nya inlärda språket och gå tillbaka till sitt normala hemspråk. Där skulle vi kunna använda våra invandrade kvinnor och män i mycket stor utsträckning. Jag kan inte låta bli att kommentera det Gustaf von Essen sade om kvotering av invandrare. Jag vet att hans parti framför allt är emot könskvotering över huvud taget. Hur kommer det då att gå för invandrade kvinnor - kommer de att bli könskvoterade, eller så att säga invandrarkvoterade?

Fru talman! Jag tycker att det var väldigt glädjande att vi nu fick besked om invandrarpraktiken. Många ute i samhället har väntat på det beskedet. Det är mycket positivt att man från socialdemokratisk sida nu har tänkt om. När förslaget presenterades här i riksdagen gick man emot det. Det har förekommit debattartiklar under sommaren där det sagts att den praktiken skall avskaffas. Men nu tycks förnuftet ha segrat. Man inser att det här är en bra åtgärd. Det är positivt att man är beredd att bygga ut den verksamheten. Det avsattes 5 000 platser för det här budgetåret, och då kan vi förvänta oss att man i budgetpropositionen för den kommande perioden avsätter fler platser. Det tycker vi i så fall är en positiv åtgärd. Vad händer med akademikerpraktiken? På den punkten var arbetsmarknadsministern litet tyst. Den är inte ointressant. Invandrarpraktiken kan naturligtvis sägas lappa litet grand över akademikerpraktiken. Men för gruppen mycket väl utbildade invandrare som vi har och som uppvisar mycket stora bekymmer är den intressant. Vi har mycket kvalificerade invandrare som mötts av att det att man råkar ha "fel" namn innebär att man sorteras bort, man får inte ens en chans att visa vad man går för. För den gruppen har akademikerpraktiken varit mycket intressant. Jag vet att flera myndigheter och även andra har utnyttjat den och därmed gett dessa invandrare en chans. Det skulle vara intressant att höra vad som kommer att hända med den. Frågan om provanställningar har varit uppe till debatt. Det är samma sak här. Det kanske skulle ha varit bra om arbetsmarknadsministern hade varit med i går kväll då Juan Fonseca ordnade ett trevligt arrangemang i andrakammarsalen där två debattörer fick ge sin syn på situationen i samhället. Den yngsta deltagaren berättade om hur det var att söka arbete som i Sverige född invandrare. Hon redovisade bl.a. detta att bli bortsorterad beroende på att man råkar ha "fel" namn. Finns det då möjligheter som provanställningar under längre tid, kan man slinka igenom en del av dessa "osynliga" hinder på arbetsmarknaden. Man tänker ibland fel när man ser det här som ett hot och säger att vi skall satsa på riktiga jobb. Det här är också ett sätt att skapa riktiga jobb. Provanställningen innebär ju att man får en ökad möjlighet att pröva sig fram på arbetsmarknadsmarknaden, och det gäller båda sidor, arbetsgivaren och den anställde. Det finns ytterligare ett par saker som jag tycker att det är värt att notera. Juan Fonseca har presenterat en lista på åtgärder. Jag noterar att det på den listan finns bl.a. upprustning av de bostadsområden som i dag är mest utsatta. Vi har från Centerns sida fört fram liknande tankar om ett nationellt upprustningsprogram. Jag hoppas verkligen att vi här i riksdagen under den här perioden skall kunna åstadkomma kraftfulla åtgärder för dessa områden. Det handlar bl.a. om åtgärder på arbetsmarknadsområdet och för att kunna starta eget.
Fru talman! Jag hade inte väntat mig att arbetsmarknadsministern skulle dela mina synpunkter på avreglering av arbetsmarknaden och liknande. Frågan var bara vilken analys man gör av de hinder som finns för att få fler människor i arbete. Jag ser nämligen att den politik som delvis har bedrivits och nu är på väg att utformas under socialdemokraterna inte leder till några varaktiga förbättringar. Man går bara vidare på samma väg som har lett snett. Man skapar inte särskilt många fler jobb genom att öka regleringarna, öka subsidierna, öka de olika åtgärdsprogrammen. Man får det genom att skapa ett bra företagsklimat. Fler jobb skall skapas inom den privata sektorn. Där tycktes Socialdemokraterna vara överens med den förra regeringen i varje fall före valet. Det skall ske genom nyföretagande, det skall ske genom att många fler människor känner att det är naturligt att starta ett företag, att det är kul och ger en möjlighet att förverkliga sig själv. Så småningom leder detta också till fler jobb. Därför måste vi ha en politik för företagande. Det har invandrare ovanligt stor nytta av men även givetvis svenskarna. När det gäller arbetsregleringarna är det ändå så att om man har en hög tröskel så ökar utanförskapet. Det blir dyrt att lyfta in människor över muren. Det är billigare och bättre att riva muren. Även om det uppstår en arbetsmarknad med jobb som är lägre betalda, är det ändå bättre att ha det på det sättet än att dömas till nästan ett evigt socialbidragsberoende eller att man hamnar i en sväng där man aldrig kommer fram till ett mål, nämligen ett tryggt och långsiktigt jobb. Har man en chans att komma in på arbetsmarknaden får man också därmed en möjlighet att gå vidare och utbilda sig, man kan visa att man duger någonting till. Man upprättar en värdighet hos den enskilda människan. Jag ställde inte frågan om kvotering därför att vårt parti eller jag skulle förespråka en kvotering, långt därifrån. Om någon tror det måste jag ha uttryckt mig något luddigt. Överväger ni detta om ni ser att den här politiken misslyckas och ni inte vill gå in på den väg som exempelvis moderaterna förespråkar, nämligen en bättre skattepolitik och färre regleringar?
Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att man tidigare hade en ideologisk motivering. Han själv ville dock inte anföra ideologiska skäl för förändringar. Jag kan då notera att den tidigare regeringen införde förändringarna inom arbetsrätten för att förbättra möjligheterna att skapa arbetstillfällen ute i företagen. Här har arbetsmarknadsministerns egen partikamrat i dag sagt att det vore positivt för invandrarna om vi kunde behålla en provanställningstid på tolv månader i stället för sex. Men trots det säger arbetsmarknadsministern att vi skall gå tillbaka till det gamla. Om det inte är av ideologiska skäl, vad är det då? Interpellationen diskuterar ju möjligheterna för invandrarna att få fler arbetstillfällen. Sedan nämnde arbetsmarknadsministern att invandrarministern också är biträdande arbetsmarknadsminister och att det skulle förändra situationen. Som jag ser det är det snarare tvärtom. Vad gäller provanställningstidens längd förbättras inte situationen av att vi har en biträdande arbetsmarknadsminister. Det är snarare så att man av fackliga skäl har drivit fram att provanställningstiden skall vara högst sex månader i stället för tolv. Det kravet kommer Leif Blomberg att följa. Jag ser alltså inte alls att den kopplingen på något sätt skulle vara något plus för invandrarna, snarare tvärtom. En liten kommentar till Juan Fonseca. Han sade att den borgerliga regeringen inte har skapat fler jobb för invandrarna. I nästa mening sade han att antalet företagare bland invandrarna har ökat från 8 till 12 %, om jag kommer ihåg det rätt. Det är faktiskt så att vi politiker inte skall skapa jobb. Vi skall skapa förutsättningar och möjligheter att få arbete. Det är precis vad vi har gjort! Juan Fonseca sade själv att vi har fått ett ökat antal invandrare som sysslar med företagsamhet. Det är precis vad vi ville i den borgerliga regeringen. Vi har alltså skapat ett företagsklimat som invandrare såg positivt på och därmed blev egna företagare. Att Juan Fonseca är bekymrad över att en del av hans förslag ligger närmare de moderata förslagen än socialdemokraternas tycker jag ni skall ta en liten intern debatt om. Jag gläder mig dock att Juan Fonseca tycker att de borgerliga förslagen ligger i linje med hans åsikter. Till sist skulle jag, fru talman, vilja få ett besked ifrån arbetsmarknadsministern om huruvida akademikerpraktiken kommer att vara kvar även efter den 1 juli 1995 eller inte.
Fru talman! Jag vill börja med att ge svar på några frågor. Jag vill betona det Ulla Hoffmann sade om att språkkunskaper kommer att bli nödvändiga inom den offentliga sektorn. Vi har nu rätt många människor med invandrarbakgrund som får behov av framför allt äldreomsorgen. Då är det viktigt att den typen av språkkunskap finns. Till Rune Backlund vill jag säga om invandrarpraktiken att jag inte tror att den behöver byggas ut. Den nyttjas i dag väldigt litet. Den sista siffran jag såg visade att ungefär 600 av 5 000 platser används. Det finns alltså inget stort tryck på dem. När det gäller akademikerpraktiken är det min förhoppning att vi skall kunna byta ut den typen av åtgärder mot fasta jobb. Det kommer att vara min inriktning att byta ut så mycket som möjligt av typen "uppehållande försvar" mot permanenta "riktiga" jobb som vi talade om i valrörelsen. Gustaf von Essen säger att socialdemokratin föreslår fler subsidier, flera bidrag, för att klara Sverige. Det är inte sant. Det budgetförslag vi lägger fram i januari kommer att innehålla mindre av bidrag än vad den gamla regeringen betalade ut. Statens verksamhet krymper. Däremot kombinerar vi krympningen av statens verksamhet med ökade skatteinkomster från dem som har råd att betala. Det är vad som kallas rättvisa. Vi är inte generösare med att betala ut bidrag. Den förra regeringen var faktiskt rätt generös med att se till att varje del skulle få sitt: jordbruket skulle få sitt, olika forskningsstiftelser skulle få sitt, de som köpte aktier skulle få sitt osv. Det är ingen viktig beskrivning. Det andra, som jag tycker är litet obehagligt, i Gustaf von Essens inlägg gäller beskrivningen att om man avskaffar arbetsrätten så kommer paradiset. Det finns länder som har det systemet, men där en stor del av befolkningen lever långt under fattigdomsgränserna och där det skapas enorma klassklyftor. Jag hade förmånen att få lyssna till Percy Barnevik, som har en viss utblick i världen. Han tittade på de länder som hade denna fantastiskt fina avreglering. T.o.m. han som företagsledare sade: Detta är inte något vi skall ha i Sverige. Vi skall ha ett välfärdssystem. Ett välfärdssystem kräver faktiskt regleringar som skyddar den svage mot den starke. Det är därför vi har regleringar. Det är självklart att de skall finnas. Det var också Kent Olssons argumentation att försämringar av arbetsrätten, förlängd provtjänstgöring, är bra, för då blir det fler anställda. Det är konstigt att inga anställda eller arbetslösa tycker att det är bra. Är de människorna helt okunniga? Vet de inte vad som är bra för dem själva? Det är några få som tycker att arbetsrätten är en belastning, framför allt de som är starka i samhället. De klarar sig nämligen utan den här typen av regleringar. Så vill jag gå tillbaka till Juan Fonseca som framställde interpellationen. Det strategiska programmet han beskriver i interpellationsinlägget tror jag går att åstadkomma utan att man för den skull behöver skjuta till nya statliga eller kommunala pengar. Jag tror att det går att åstadkomma väldigt mycket i dessa miljonprogramområden med mycket bättre samordning mellan de olika sektorerna. Det finns alldeles för vattentäta skott mellan socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadspolitiken och kommunernas socialtjänst och bostadsföretagens bostadspolitik. Därför har vi haft en första överläggning, invandrarministern och jag tillsammans med socialministern, för att diskutera dessa frågor. Jag tror vi skall kunna åstadkomma någonting. Vi kan åtminstone göra försök i en del av miljonprogramområdet.

Det är uppenbart att här finns väldigt mycket att göra. Jag är övertygad om att Leif Blomberg kommer att lägga ned ett stort jobb. I den mån jag kan stötta det skall jag göra allt för att få detta att fungera på ett bättre sätt. Så om provanställningar. De är, som namnet säger, ett prov. Jag tycker det är rimligt att begära att en arbetsgivare efter sex månader har skaffat sig en uppfattning om personen klarar jobbet eller inte. Det kravet tycker jag man kan ställa på en arbetsgivare. Jag har inte uppfattat att Juan Fonseca haft någon annan mening heller.
Fru talman! Jag instämmer helt i vad arbetsmarknadsministern har sagt. Det finns inga som helst tveksamheter om arbetsmarknadsministerns ställning i dessa frågor. Jag har redovisat förslag omfattande nio punkter för att förbättra det nuvarande bekymmersamma läget bland invandrare. Det råder en enorm arbetslöshet bland invandrare, omkring 40 %. I vissa grupper är det 60 % - om jag inte har fel -, bland afrikaner, iranier och andra. I det här läget måste man naturligtvis försöka vara konstruktiv. Jag saknar konstruktivitet i den moderata retoriken här i salen. Det är ganska lätt att med hjälp av retorik och pompösa honnörsord beskriva vad de försökte att göra men inte gjorde under sin regeringsperiod. De lägger inte fram några som helst positiva förslag. Min avsikt har varit att kunna lägga fram förslag, så att det går att komma någonstans med den enorma arbetslösheten. Jag vill gärna kommentera en sak. Det går att åstadkomma mycket i miljonprogramsområdena. Jag har jobbat politiskt i 15 år i ett område som Rinkeby. Jag har varit ordförande i stadsdelsnämnden i Rinkeby. Vi har arbetat mycket med samordningen i Rinkeby. Men resurserna räcker inte till. De enorma insatser vi har gjort räcker inte till. 50 % av invånarna lever i någon form av bidragsberoende. Den utvecklingen måste brytas. Kent Olsson är på väg ut ur kammaren. Han säger att vi politiker inte skall skapa jobb. Vi skall skapa ett företagsklimat. Det är sant att den moderatledda regeringen skapade över huvud taget inga jobb. Det är riktigt. Ni skapade i stället 600 000 arbetslösa i det här landet. Om jag inte har helt fel skapade ni ett företagsklimat i landet. Ni skapade hundratals företag som gick i konkurs. Gud bevare mig om den politik ni har fört i detta land återinförs.
Fru talman! Detta har handlat mycket om frågan om provanställning osv. Jag deltog också i går i det arrangemang som Juan Fonseca hade anordnat. En ung kvinna berättade att hennes ansökningshandlingar sorterades bort innan hon kom så långt som till en provanställning. En regel om förlängd provanställningstid hade inte hjälpt hennes situation. Det är bra att höra att invandrarpraktiken kommer att finnas kvar. Det är synd att den inte utnyttjas mer. Men det kanske ankommer på oss politiker att lokalt se till att det händer något i kommunerna. Det är också bra att arbetsmarknadsministern kommer att bevaka situationen för invandrarkvinnorna. Det var så jag uppfattade svaret. Jag skulle vilja ytterliga trycka på frågan om barnomsorgen. Men om Anders Sundström kommer att glömma bort frågan kommer jag att påminna honom.
Fru talman! Jag har oerhört stor erfarenhet av långtidsarbetslöshet. Jag kommer från en bygd där vi under långa perioder har levt med mycket hög arbetslöshet. Där har grupper drabbats av långtidsarbetslöshet och hamnat utanför arbetsmarknaden. Jag har sett hur oerhört svårt det är att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Under min korta tid i detta uppdrag har jag konstaterat att detta är något som till stor del drabbar invandrare i storstäderna. Jag ser däremot mycket fram emot den inbjudan jag har fått från Juan Fonseca att besöka Rinkeby och möta bekymren där. Jag tror i mångt och mycket att de erfarenheter jag har från min bakgrund är lika med era. Jag tycker att detta är en mycket viktig fråga. Vi kommer att följa upp frågan mycket noga i den nuvarande regeringen.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta vad gäller turismen. Det är riktigt som Birgitta Wistrand säger i sin interpellation att turismen i Sverige har utvecklats positivt. Det är glädjande. Det totala antalet övernattningar år 1993 ökade med drygt 3 % jämfört med år 1992. I år, fram t.o.m. september, har det totala antalet övernattningar ökat med 14 % jämfört med motsvarande period förra året. De utländska ökade med drygt Resorna inom landet liksom resorna till och från landet består ju i princip av två huvudkategorier, nämligen tjänsteresor och privata resor. Båda kategorierna påverkas markant av det allmänna ekonomiska läget såväl i vårt land som i de länder med vilka vi har nära ekonomiska band. Tjänsteresorna är totalt sett relativt prisokänsliga, medan det omvända gäller för det privata resandet. Det betyder att förändringar i den allmänna prisnivån, skatter och valutakurser har relativt sett större betydelse för det privata resandet. Sådana faktorer har också stor betydelse för bl.a. konferenser och liknande arrangemang. Givetvis påverkas det privata resandet kortsiktigt även av sådana fundamentala faktorer som väderleksförhållandena. Har vi en snörik vinter eller en solig och varm sommar, så stannar svenskarna hemma i stället för att resa utomlands på sin semester. Vädret kan tänkas påverka också utländska besökares resande i Sverige. 1993 och 1994 torde vara den tyngst vägande faktorn vad gäller den positiva utvecklingen för det privata resandet. Det är således en av en misslyckad ekonomisk politik framtvingad sänkning av den svenska kronans värde som lett till den positiva efterfrågeutvecklingen. Samma politik har samtidigt lett fram till ett varaktigt högt ränteläge som ökat kapitalkostnaden väsentligt för branschens företag och lett fram till konkurser. Sverige konkurrerar med andra länder för att dra till sig utländska privata resenärer. Våra största marknader finns i de nordiska länderna och övriga delar av Nordeuropa. Det är naturligtvis ytterst svårt att fastställa vilken roll marknadsföring har för att förstärka positiva allmänekonomiska faktorer som leder till ett ökat resande till landet. Låt mig konstatera att såväl företag som vissa regionala och lokala organ spenderar betydande belopp på marknadsföringsåtgärder inom och utom landet. Vad staten kan göra är framför allt att på utlandsmarknaderna bidra till att utveckla och befästa en samlad positiv bild av Sverige som turistland. Den uppgiften, Birgitta Wistrand, skall vi fortsätta med. Självfallet har näringen själv ett huvudansvar. Det ansvaret tar också näringen i ökande utsträckning, och det noterar regeringen med tillfredsställelse. Regeringen har emellertid också, som jag nyss sade, ett ansvar för de här frågorna som vi tar på stort allvar. De är viktiga. Men formerna för statens engagemang inom detta område bör mot bakgrund av erfarenheterna av de senaste årens verksamhet övervägas noggrant. Jag har under de gångna veckorna haft åtskilliga överläggningar med personer som på olika sätt är verksamma på detta område. Jag har fått del av många synpunkter och skilda slutsatser och råd. Vi bereder frågan vidare. Regeringen kommer att redovisa sina ställningstaganden i budgetpropositionen i januari 1995.

Fru talman! Herr minister! Först vill jag tacka för svaret och säga att det gör mig litet konfunderad. Det får mig att ställa fler frågor. Jag undrar vad ministern egentligen menar. Visst är det glädjande att turismen ökar. Men hur går det med de frågor som jag har ställt? Blir det mera skatter eller blir det fortsatta möjligheter för branschen? Sedan jag skrev min interpellation har faktiskt restaurangskatten höjts från 21 % till 25 %. Jag frågade ju i min interpellation om Socialdemokraterna avser att lyfta tillbaka hela momsen. Är detta en början, herr näringsminister? Samtidigt som vi nu får höra att det är viktigt att turismen fortsätter att utvecklas och att den är en betydelsefull näring, ser vi nu hur förutsättningarna för en framgång blir sämre när det aviseras om nya pålagor för branschen. Det talas om att skapa flera arbetstillfällen och om nyföretagande. Men här kommer nu rykten om beslut om höjda arbetsgivaravgifter och höjd fastighetsskatt. Det här kommer ju att drabba branschen direkt. Denna bransch är mycket personalintensiv. Det kommer att betyda att de företag som på grund av att det varit en bra sommar vill fortsätta att expandera inte vågar göra det. De vågar inte utvidga, för de får höjd fastighetsskatt. Det betyder alltså att den positiva utvecklingen kan stävjas. De här skatterna kommer att drabba inte bara företagen utan också turisterna - vi har ju märkt att turismen har ökat under sommaren - därför att de höjda stats och kommunalskatterna betyder att folk får mindre pengar, och det i konkurrens med vad de kan använda sina pengar till. Det betyder alltså att det blir dyrare för svenskar att turista i Sverige, det blir svårare för företagen att hålla en bra nivå och det blir dyrare för dem som kommer från utlandet till Sverige. Jag undrar vad ministerns uppfattning är om den här situationen. Fru talman! Jag vill också fråga vidare när det gäller ministerns påstående om att tjänsteresandet inte är priskänsligt. Alla företag med något så när stor omfattning på sitt resande har en person eller på stora företag en hel avdelning som arbetar med "travel management". Där kontrolleras minsann varenda resa. Där skulle man t.ex. aldrig kunna göra så som man gör i EU för närvarande, där man får ta ut en viss summa för en resa som sedan får kosta precis hur mycket som helst. Det går inte. Här tror jag att även företagare är väldigt priskänsliga både när det gäller resandet och när det gäller själva boendet. Tack.
Fru talman! För att börja med det som Birgitta Wistrand sist tog upp, så har jag inte påstått att tjänsteresorna är prisokänsliga eller att de inte är känsliga för priser. Det är klart att de är. Vad jag har sagt är att tjänsteresorna totalt sett är relativt prisokänsliga. Ställt i relation till det privata resandet är jag övertygad om att Birgitta Wistrand och jag är överens om att det förhåller sig på det viset. När vi i den nya regeringen tillträdde tog vi över statsfinanser som var i något slags moras, vilket innebär att åtskilliga saker måste göras när det gäller att både förstärka statens inkomster och begränsa statens utgifter. Det är denna ganska omfattande sanering som vi för närvarande ägnar oss åt. Jag medger gärna att bland de generella åtgärder som regeringen har föreslagit riksdagen i den delen - det är alltså inte några rykten utan något som föreslagits riksdagen - ingår skattehöjningar. Det är alldeles riktigt. Vidare ingår en viss momshöjning som är en harmonisering med vissa skattesatser inom Europeiska unionen. Jag vill inte ett ögonblick bestrida att det förhåller sig på det viset. Men det har att göra med att en rejäl sanering av statens inkomster måste åstadkommas i handling och inte bara i ord. Det är klart att en konsekvens av saneringen blir att också enskilda människors ekonomiska situation försämras. Detta är heller inget att sticka under stol med. Men om nu staten, Sverige och ytterst medborgarna har ekonomiska problem är naturligtvis en ekonomisk återhållsamhet på skilda områden alldeles nödvändig. Detta är den generella delen, och jag är överens med Birgitta Wistrand om att den väsentligaste insats som staten kan göra också för turistnäringen faktiskt är att i första hand hålla sig till generella åtgärder. Vi tar dessa frågor på yttersta allvar och anser att det finns en roll för staten att specifikt främja turismen, detta i motsats till den förra regeringen, kan man säga. Den förra regeringen hade ju egentligen tänkt att statens insatser på detta område skulle avvecklas. Vi har inte den inställningen utan tror att staten kan göra strategiska insatser här. Dessa insatser skall präglas av tydliga ansvarsförhållanden och en högre grad av professionalism än det system för dessa frågor som den förra regeringen åstadkom. Under de veckor som jag har varit statsråd har jag ägnat ganska mycket tid åt att tala med människor som är verksamma i den här branschen. Jag har visserligen ett ansvarsområde som går långt ut över detta, men jag har ändå hunnit med att tala med många. Vad jag generellt kan säga om det är att jag inte tror att uppfattningarna på något annat av mina ansvarsområden går så vitt isär om vad som skall ske. Det enda man tycks vara någorlunda överens om är att de arrangemang för statens insatser som för närvarande finns måste ändras. Man är ganska missnöjd med detta. Det har säkert Birgitta Wistrand också erfarit. Därför blir naturligtvis, på sakens nuvarande ståndpunkt, mina svar beträffande vad regeringen avser att göra ganska svävande. Det är jag medveten om. Men det har att göra med att vi faktiskt tar denna fråga på yttersta allvar. Trots att tiden är knapp, vill vi använda den till att göra en vettig analys av hur statens insatser skall se ut för att sedan på vanligt sätt presentera dem i budgetpropositionen. Jag tror egentligen att Birgitta Wistrand inte kommer att ha några allvarliga invändningar mot de förslag som kommer i budgetpropositionen beträffande statens insatser för turism, besöksnäring och annat. Men det får vi väl se då.
Fru talman! Jag vill gärna fortsätta att fråga näringsministern om hans synpunkter i interpellationssvaret. Det gäller hans inställning till marknadsföring. Han undrar om marknadsföring egentligen har någon effekt när det gäller att förstärka de faktorer som leder till ett ökat resande. Anser näringsministern att marknadsföring inte har någon betydelse? Själv vill jag gärna se marknadsföring som en investering. Den måste därför planeras noggrant. Det är oprofessionellt att tro att det skall ge någon effekt att ha en aktivitet i ett land i t.ex. ett år. Vi vet att sådant här tar lång tid. Jag tror att marknadsföring måste ske långsiktigt. Det som inte marknadsförs finns ju inte. Jag var med om att för tio år sedan mynta uttrycket att Sverige är världens bäst bevarade hemlighet. Jag vill säga att det är världens bästa hemlighet. Fortfarande tror väldigt många att Sverige är oerhört känt och att Sverige inte behöver någon marknadsföring, men det behövs faktiskt. Jag har en annan tolkning av ministerns svar. Han kanske tycker att det saknas saker att marknadsföra. Det räcker ju inte att marknadsföra orter. Jag skulle vilja ge ministern något att tänka på på vägen. Det handlar om produktutveckling. En tysk eller en fransman kan i dag stå i Hamburg eller Paris och beställa resor vart de vill. Det kan man också göra i Sverige. Om tyskarna och fransmännen vill beställa resor till Sverige kan de möjligen beställa resan. Sedan finns det inte mycket mer att beställa. Vi ligger i lä när det gäller att sälja produkter, t.ex. hela resor med flera aktiviteter. Jag skulle i detta sammanhang vilja se att staten tog ett ledaransvar. Det är inte så mycket fråga om att man skall stötta ekonomiskt. Det handlar om att samla alla ideella, kulturella och ekonomiska organisationer som arbetar för en ökad turism. I dag saknas det ett ordentligt ledarskap. Jag menar att det inte handlar om pengar utan om ett professionellt ledarskap. Slutligen vill jag ta upp organisationsfrågorna med ministern. Jag håller med ministern om att det tyvärr har ägnats för mycket tid till frågorna om hur verksamheten skall organiseras. Jag tycker att resultaten är viktigast. Hur skall vi öka den svenska turismen? Ett mål för den här verksamheten skulle kunna vara att turismen t.ex. skall fördubblas på fem år. I stället för att ägna all tid åt att tala om vem som skall leda vem och hur skulle man kunna försöka uppnå det målet. Tack!
Fru talman! Jag skall återigen börja bakifrån. Jag tycker också att vi i det här landet ofta låter organisationsfrågorna ta för stort utrymme. Vi fördjupar oss lätt i dem och flyr på det viset sakfrågan emellanåt. Det håller jag med om. Naturligtvis är resultaten viktigast. Samtidigt har jag litet svårt att få ihop detta med något annat som Birgitta Wistrand sade som rörde statens roll och att man verkligen skall ta ansvar för produktutvecklingen. Jag har också litet svårt att få detta att gå ihop med den allmänna syn som brukar prägla Birgitta Wistrands partikamrater, nämligen att staten skall avstå från ingrepp av skilda slag, samordning eller ledning. Man anser att staten skall hålla fingrarna borta. Jag håller med om att staten har ett ansvar. Men produktutvecklingen är, med mitt sätt att se, en fråga för branschen. Det är branschen som skall svara för den. Jag tycker att vi har mycket att marknadsföra i det här landet. Det är inget tvivel om det. Vi har en oerhört vacker natur. Det finns alla möjliga goda saker. Jag är en chauvinist när det gäller förhållandena i det här landet. Jag har inte ett dugg svårt att framhålla vilka oerhörda värden som finns här, sett från turistsynpunkt. Man kan bredda frågan något. En annan del som brukar sorteras in i det här - och som på ett litet olyckligt sätt har blandats ihop med det rena turistfrämjandet - är investeringsfrämjandet. Jag menar att det är en fråga av en annan karaktär och att den kräver en professionalism av ett annat slag. När man väl har sagt detta kan man konstatera att det också i det sammanhanget finns ganska mycket att marknadsföra i det här landet. För närvarande finns det goda förutsättningar för utländska investeringar. Jag menar att det är angeläget att åstadkomma en högre grad av professionalism än den som den avgående regeringen stod för. Också på den här punkten finns en lång rad konkreta saker som vi på ett planerat och professionellt sätt kan upplysa omvärlden om. I mitt svar sade jag att effekterna av marknadsföringen ofta är svåra att precist beskriva. Jag tror egentligen att Birgitta Wistrand är överens med mig om det. Det betyder inte att jag anser att marknadsföringen inte skall förekomma. Det skall den naturligtvis göra. Det är återigen fråga om ett huvudansvar för branschen. Det är branschen som skall marknadsföra sig. Jag är överens med Birgitta Wistrand om att detta skall planeras noga. Jag tror att man skall fokusera sin marknadsföring när det gäller både målgrupper och vad som skall marknadsföras. Det skall finnas en genomtänkt idé om vilket budskap man vill sprida, till vem det skall spridas och vilket resultat som skall uppnås. Detta skall göras professionellt. Trots diverse ansträngningar kan jag alltså inte upptäcka några mer djupgående skillnader i den syn som Birgitta Wistrand har och den som jag har på dessa frågor. Det är möjligt att vi kan hitta sådana, om vi fortsätter att leta.
Fru talman! Jag har tydligen blivit missförstådd. Jag menar inte att staten skall gå in och ta ansvar för vare sig produktutvecklingen eller branschen. Jag sade att staten skulle ta ansvar för att sätta i gång ett arbete, så att dessa olika aktörer kan börja samarbeta. Det har ministern själv sagt. Staten skall inte göra jobbet, men staten skall se till att det finns ett forum där detta samarbete kan ske. Det saknas i dag. Staten skall naturligtvis varken gripa in, betala eller göra arbetet. Men staten skall se till att det finns möjligheter för de olika intressenterna att träffas och på det sättet få i gång den här produktutvecklingen. Självfallet måste branschen själv stå för detta. Så länge branschen tror att den inte skall göra det fungerar det inte. Men branschen måste känna att det finns en kvalificerad ledning i departementet som tar täten i dessa frågor. Det tror jag är oerhört viktigt. Det är, som sagt, betydelsefullt att staten inte lägger sig i vad eller hur branschen skall göra. Jag måste ha blivit missförstådd. Det är glädjande att näringsministern nu tar avstånd från den åsikt som socialdemokraterna tidigare hade när det gällde turismen, nämligen att det mer är fråga om en social verksamhet som skall begränsas. Det handlade om rättigheter och om sysselsättningsskapande åtgärder i första hand och inte, som jag tycker, om att det är en professionell och viktig näring. Det är faktiskt den snabbast växande näringen i hela världen. Vi låg länge på en lägre nivå än vad Albanien gjorde. Det känns väldigt bra att socialdemokraterna nu lämnar den här inställningen och i stället vill se branschen som offensiv och professionell.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Självfallet har turismen i likhet med all annan verksamhet en social dimension och sysselsättningseffekter. Jag vill ingalunda ta avstånd från att så skulle vara fallet. Jag menar att det är riktigt. När det gäller Birgitta Wistrands förhoppning om att vi skall försöka få branschen att börja samarbeta kan jag lugna Birgitta Wistrand. Dels finns det många lovande och uppmuntrande initiativ från branschen. Dels har jag, som jag sade tidigare, haft ett ganska omfattande samråd med företrädare för branschen. Det är min bestämda uppfattning att de kontakterna kommer att kunna fungera bra också i framtiden.

Fru talman! Catarina Rönnung har frågat om jag tänker vidta några ytterligare åtgärder för att öka omsorgen om den svenska FN-personalen. Det är en angelägen fråga som Catarina Rönnung tar upp. Försvarsmakten har självklart ett stort ansvar för att på allt sätt hjälpa vår FN-personal att komma till rätta med problem och svårigheter som FN tjänsten kan orsaka. Sveriges fredsbevarande insatser i bl.a. det tidigare Jugoslavien har gjort det nödvändigt med åtgärder i olika former för att minska risken för psykiska påfrestningar hos den personal som deltar i insatserna. har man utvecklat ett särskilt handlingsprogram för all FN-personal. Programmmet omfattar inte bara stöd vid hemkomsten, utan också särskild utbildning före utlandstjänstgöringen för att bättre kunna möta psykiska påfrestningar. Denna utbildning syftar till att göra FN-personalen rustad att kunna hantera kris och stressreaktioner i samband med svåra händelser och incidenter. All hemvändande FN-personal, således inte bara de som har tjänstgjort i det tidigare Jugoslavien, deltar i ett särskilt hemkomstprogram. Genom detta program erbjuds personalen ett personligt anpassat stöd. Vissa behöver omedelbar hjälp, medan andra behöver hjälp först efter en tid med sina problem och svårigheter. Jag kommer att följa frågan om FN-personalens välbefinnande med största uppmärksamhet. Talmannen konstaterade att frågeställaren inte var närvarande och tackade försvarsministern för att denne kommit och lämnat svaret.
Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat vilka ytterligare åtgärder jag avser vidta för att inte svenska fiskare ensamma skall tvingas bära ansvaret för den naturreproducerade laxens fortbestånd. Jag delar Ingvar Erikssons uppfattning att begränsningen av havsfisket efter lax i Östersjön bör drabba alla länders fiskare. Det var därför Sverige vid mötet med Fiskerikommissionen för Östersjön i september i år mycket kraftfullt framförde kravet på en halvering av innevarande års totaluttag på 600 000 laxar. Nu lyckades Sverige inte få gehör bland övriga Östersjöstater för en så kraftig begränsning av havsfisket efter lax. Kommissionen beslutade dock att rekommendera att 1995 års totaluttag begränsas till 500 000 laxar. Dessutom beslutade kommissionen att tillsätta en särskild arbetsgrupp under svenskt ordförandeskap med uppgift att se över förvaltningen av lax i Östersjön. Sverige och Finland är medlemmar i Europeiska unionen från den 1 januari 1995. Det innebär bl.a. att fisket i övervägande delen av Östersjön kommer att förvaltas av unionen. Möjligheterna att gemensamt reglera laxfisket i Östersjön kommer då att stärkas. Regeringen avser att inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken verka för en långsiktig strategi för laxfisket i Östersjön och har för avsikt att återkomma till riksdagen under våren 1995 med övergripande riktlinjer för laxfisket.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga, och jag gläder mig åt att statsrådet delar min uppfattning när det gäller detta med att ensidigt begränsa de svenska fiskarnas fiske av lax i Östersjön. Orsaken till att jag ställt frågan är att Fiskeriverkets styrelse har beslutat om ett ensidigt laxfiskestopp för svenska fiskare i svenska vatten från den 1 december till den 31 mars 1995. Syftet är att på detta sätt söka bidra till att den naturreproducerade laxens fortbestånd skall kunna säkras. Men beslutet gäller ensidigt svenska fiskare. Andra länders fiskare kan uppenbarligen fortsätta fisket t.o.m. i svenska vatten, inte minst efter årsskiftet då Sverige blir medlem i EU. Man kan förundra sig över att Fiskeriverket kan förvänta sig att svenska fiskare skall ställa upp på ensidiga fiskestopp och restriktioner som inte drabbar andra länders fiskare i samma område. Nu säger statsrådet visserligen att man skall återkomma i frågan i och med att EU tar över huvudansvaret för fiskeripolitiken - självfallet tillsammans med oss själva. Margareta Winberg säger att man kommer tillbaka under våren. Är detta stopp för fisket som gäller från den 1 december i år till den 31 mars nästa år verkligen motiverat? Kan man inte på något sätt från regeringens sida stoppa detta ensidiga beslut, för det är en utmaning mot allt vad vi kan kalla rimliga krav på objektivitet och ansvar?
Fru talman! Med anledning av den senaste frågan vill jag säga att Fiskeriverkets beslut är överklagat. Den tid inom vilken ytterligare eventuella överklaganden kan komma in har inte gått ut. Vi har fått in ett överklagande. När tiden är ute kommer vi att behandla dessa överklaganden. Därför kan jag inte i dag gå in på vilken ställning regering då kommer att ta. Jag kan möjligen tillägga till mitt tidigare svar att vi kommer att ta kontakt med Finland därför att Finland inte riktigt, som vi tycker, skött sin del av fiskeripolitiken. Man har fiskat för mycket. Vi kommer att efter årsskiftet, först på tjänstemannanivå och sedan på ministernivå, ha en diskussion med finnarna om det här. Den diskussionen kommer bl.a. att handla om inte Finland kan ha en försommarfredning så att de "svenska" vilda laxarna får fri passage. De passerar väldigt nära finska gränsen på sin väg upp mot de svenska älvarna. Vi kommer givetvis också i internationella sammanhang - alltså med även andra länder - att försöka genomföra en ytterligare sänkning av totalkvoten för Östersjön.
Fru talman! Jag tackar för denna komplettering. Man är tydligen från regeringens sida beredd att ta upp ärendet med andra länder och i de förhandlingarna driva de svenska kraven, så att vi på det sättet kan få en allsidig uppslutning om eventuella restriktioner och eventuellt fiskestopp. Fattar jag statsrådet rätt, att fiskestoppet från den 1 december kommer att inhiberas fram till det att man är klar med sin bedömning?
Fru talman! Nej, regeringen fattade förra torsdagen ett beslut om att inte inhibera förordningen från Fiskeriverket. Vi kommer att pröva frågan i sak när tiden för överklagandet har gått ut.
Fru talman! Jag beklagar att man inte inhiberar beslutet om fiskestoppet. Då fortsätter ju problemen under den här perioden. Jag vill därför fråga: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att göra de svenska fiskarna skadeslösa?
Fru talman! Det finns åtminstone två åtgärder. Det handlar dels om stilleståndsersättning, dels om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Något utöver detta har vi för dagen inte planerat.
Fru talman! Jag vill till sist tacka för det svaret. Jag vill också utlova att jag kommer tillbaka när det gäller den här frågan. Det är fullständigt orimligt att förvänta sig att svenska fiskare ensidigt skall acceptera fiskestopp och restriktioner i samma vatten som andra fiskare bedriver fiske i. Detta är därför en mycket viktig fråga. Jag hoppas att regeringen verkligen söker snabba på behandlingen av det här ärendet.

Fru talman! Ulf Björklund har frågat mig om jag avser att utarbeta ett miljöprogram för rennäringen. Regeringen har i sin proposition om vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i den europeiska unionen redovisat förslag till hur EG:s miljöprogram skall utnyttjas vid ett medlemskap. Enligt förslaget skall ett miljöprogram bestående av tre delprogram inrättas. Delprogrammen skall bestå av stöd till ekologisk odling, stöd till landskapsvård och stöd till miljökänsliga områden. Förslaget behandlas för närvarande av riskdagens jordbruksutskott. Regeringen avser att återkomma till frågan om resurser för programmet i budgetpropositionen.
Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern så mycket för svaret. Jag vill också säga välkommen som minister för de samiska frågorna. Vi som bor i de samiska områdena har ett särskilt ansvar för att de samiska frågorna och rennäringen belyses. Sverige har ett totalt ansvar för samerna. Det är väldigt viktigt att samerna får känna sig - och vara - delaktiga i sådana frågor som rör bl.a. rennäringen. Vi känner ju till samernas mycket negativa hållning till EU. Kommer det inte att sägas mer i de propositioner som hittills har behandlats och som ligger på bordet när det gäller rennäringen - där det egentligen inte sägs någonting - finns risken att klyftan mellan samerna och det svenska storsamhället ytterligare kommer att öka. Som sameminister har man ett särskilt ansvar för att samerna känner sig delaktiga och blir inlemmade i det svenska samhället samt att de får känna en värdighet i att de betyder någonting i Sverige. Det är utifrån detta perspektiv som man behöver belysa rennäringsfrågorna och de samiska frågorna när det gäller EU-anslutningen. Om man enligt miljöförordningen inom EU skulle kunna upprätta ett miljöprogram för ett särskilt stöd till samerna, måste det vara möjligt att få någon typ av återflöde som kan komma att beröra rennäringen. Ser ministern någon möjlighet till att återflödet skulle kunna beröra också rennäringen?
Fru talman! Jag delar den uppfattning som Ulf Björklund ger uttryck för, nämligen att vi har ett ansvar för samerna, inte bara vi som bor i norra delarna av landet utan det har alla som bor i landet. Också den samlade regeringen och riksdagen har naturligtvis detta ansvar. Vi vet också att snart inleds Decenniet för urbefolkning i New York. För att visa att vi vill att våra svenska samer skall vara närvarande har vi bekostat en resa till invigningen av detta evenemang. Så till frågan. Det är mycket riktigt att det inte står någonting i propositionen om rennäringen. Anna Lindh, som har ansvar för Miljövårdsberedningen, håller på att omstrukturera den. Hon vill arbeta på ett annat sätt. Hon har bl.a. tänkt sig att en del av arbetet skall handla om den region där samerna bor. Därför avser hon att plocka in personer från det området som är särskilt berörda. Jag har just föreslagit att också representation för samerna skall ingå i Miljövårdsberedningen när denna del av landet behandlas. Vi vet att det är problem med överbetning och möjligen med terrängkörning på barmark osv. Men vi andra som inte tillhör samesamhället förorsakar också det som man skulle kunna kalla miljöproblem för samerna. Det är väldigt viktigt att ha detta i minnet och inte enbart hävda att samerna med sitt sätt att leva utgör ett miljöproblem. Det är kanske minst lika mycket vi andra som utgör ett miljöproblem för samerna.
Fru talman! Jag tackar för dessa kompletteringar. Jag har ju haft möjlighet att diskutera frågan med miljöminister Anna Lindh. Det är alldeles riktigt att vi vanliga svenskar och turismen ställer till väldigt mycket elände för samerna och den samiska näringen. De samiska näringarna bör ges ett förstahandsintresse när det gäller dessa områden av vårt land. Vi vet ju i dag att ett miljöprogram som möjligen skulle kunna dra till sig litet EU-pengar kan beröra sådant som har med renbetesinventeringarna att göra. För att samerna verkligen skall kunna garanteras möjlighet att fortsätta med rennäringen bör man ha kontroll över hur det förhåller sig med renbetestillgången. Det finns olösta frågor kring betesrätten i t.ex. Härjedalen, vägdragningsbekymmer inte minst i Tallma sameby vid Torneträsk och det finns väldigt mycket som har att göra med miljön som kräver ekonomiska insatser och som skulle kunna ingå i ett sådant här miljöprogram. Jag hoppas att jordbruksministern tillsammans med miljöministern snarast möjligt kan ta ett samlat grepp kring den här typen av frågor.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att vi skall kunna göra det. Men det kräver den analys som Miljövårdsberedningen skall göra. När den är gjord finner jag det inte uteslutet att man kan få fram s.k. EU pengar som kan vara användbara för detta ändamål.
Fru talman! Då vill jag bara tacka jordbruksministern för det i viss mån positiva svaret. Tillsammans med de svar som jag tidigare har fått av miljöministern antar jag att de samiska frågorna och detta som har att göra med fjällmarkerna, renbetesinventeringen och miljöfrågorna när det gäller renbetesområdet kommer att belysas i det fortsatta arbetet med EU

Fru talman! Lars Stjernkvist har fråga vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka den typ av brottslighet som mc-klubben Hells Angels svarar för. Jag vill till en början säga att jag helt och hållet delar Lars Stjernkvists utgångspunkter. Laglydiga medborgares insatser är en utomordentligt viktig tillgång i brottsbekämpningen. Det är allvarligt när dessa skräms till tystnad och samhället måste reagera kraftfullt mot dem som med hot och andra metoder försöker hindra rättvisan från att ha sin gång. De här problemen - som definitivt inte är unika för Sverige - har uppmärksammats en hel del i massmedierna den senaste tiden, men de är inte nya vare sig för rättsväsendet eller för mig som justitieminister. Jag vet att polisens kunskap om den brottslighet som förekommer i vissa mc-klubbar är omfattande och att de internationella poliskontakterna är väl utvecklade. Kunskapen finns inte bara på central nivå, vid Rikspolisstyrelsen, utan man arbetar också aktivt för att föra ut kunskapen till den lokala polisorganisationen. För polisen är våldsbrottsligheten redan i dag en prioriterad fråga, och jag anser att det finns skäl att ytterligare prioritera bekämpningen av denna typ av brottslighet. Även på åklagarsidan finns kunskap om problemen, och arbetet med att kartlägga behovet av förbättringar pågår. Hos Riksåklagaren görs t.ex. en genomgång av de metoder som krävs för att framgångsrikt kunna genomföra förundersökningar och rättegångar där medlemmar av den här typen av klubbar är inblandade och vilket utrymme nuvarande lagstiftning ger. Justitiedepartementet förordnade i september i år en särskild utredare att undersöka vilka åtgärder som kan förbättra situationen för vittnen och målsägande vid domstolarna, bl.a. när det gäller möjligheten till förstärkt skydd. Uppdraget skall redovisas i januari nästa år. Inom Europarådet arbetar en expertkommitté, bl.a. efter svenskt initiativ, med att få fram en rekommendation som tar sikte på problemen med hotade vittnen. Det bör i det sammanhanget sägas att några av de länder som deltar har problem av en helt annan och allvarligare svårighetsgrad än vad vi har. Detta gör det dock inte mindre angeläget för oss att komma till rätta med våra inhemska problem. Jag håller mig naturligtvis informerad om det arbete som pågår, och jag kan försäkra att jag kommer att ta initiativ till de lagstiftningsåtgärder som kan visa sig vara nödvändiga. Det pågår alltså arbete på flera håll för att komma till rätta med de problem som rättssamhället ställs inför när vissa grupper ställer sig vid sidan av samhället och vägrar följa våra lagar. Jag är övertygad om att vi kan klara detta. Den lagstiftning vi har svarar i stora stycken mot de krav som ställs, men vissa ytterligare lagstiftningsåtgärder kan behöva vidtas. Jag menar att det framför allt gäller att se till att de redskap som finns används på bästa sätt. Kunskap om den här typen av grupper och deras metoder måste också spridas, så att de människor som arbetar inom rättsväsendet har den beredskap som behövs för att kunna klara av problemen. Det är också viktigt att samverkan mellan olika myndigheter utökas och förbättras, och då menar jag inte bara domstolar och olika myndigheter inom rättsväsendet. Vi måste mobilisera goda krafter inom alla delar av samhället för att gemensamt se till att motverka de oacceptabla metoder de här klubbarna använder.
Fru talman! När man ställer den här typen av frågor brukar man normalt sett själv ha ett bra svar i bakfickan, som man vill få en chans att berätta om, men jag skall ärligt säga att jag i det här fallet inte har det. Jag ville få en diskussion om någonting som jag tror skrämmer väldigt många. Det är oerhört allvarligt när vi vanliga, laglydiga medborgare inte vågar ingripa mot brottslighet. Jag vill tacka för svaret, som var väldigt bra. Framför allt känns det bra att vi är överens i själva principfrågan. Det är viktigt att det är i första hand med hjälp av medborgarnas rättrådiga ingripande som vi kan bekämpa brottslighet och att det finns ett sådant skydd att vi som enskilda känner att vi kan och vågar ingripa. Såvitt jag nu begriper, är det på två fronter som den här typen av organiserad brottslighet måste bekämpas. På den ena fronten pågår det mycket verksamhet, och det är bra. Det är när det gäller att stärka skyddet för de människor som ställer upp och vittnar och som ingriper. Där sker det nu en översyn av reglerna, för att se vad man kan göra ytterligare för att människor skall våga ställa upp. När det gäller den andra fronten skulle det vara spännande att höra justitieministern utveckla sin syn. Det är fråga om de laginstrument vi har för att direkt bekämpa den här typen av brottslighet, t.ex. de regler som gäller när vittnen hotas. Är de lagarna tillräckligt skarpa?

Fru talman! När det gäller just de brott som kanske är de centrala i fråga om den här typen av brottslighet, nämligen hot mot vittnen eller andra personer, håller jag med om att man ibland undrar hur lagstiftningen fungerar. Jag vill svara att lagstiftningen nog är skarp - det är inte där felet ligger. Problemet ligger ofta på bevisstadiet; man måste säkerställa bevisning om hotet. Här finns också en koppling till den grundläggande frågan, nämligen rädslan hos den som skall ställa upp och vittna. Redan detta att vittna om att ett hot har framställts i någon form kräver ju ett visst mod. Därför tror jag att vi kommer tillbaka till frågan om vilket skydd vi kan ge de människor som vi förväntar oss skall ställa upp och vara vittnen, så att vi kommer åt den här typen av brottslighet. Det sker inte genom förändringar av själva lagstiftningen, utan det är tilllämpningen av lagstiftningen, rättsmaskineriets sätt att fungera och det skydd som vi kan ge dessa människor som är avgörande för att vi i flera fall än nu också ingriper och beivrar den här typen av brott.
Fru talman!

Det finns också en "svans" till dessa klubbar. Jag har samtalat med poliser, bl.a. i min hemkommun Norrköping, och det framgår att dessa grupper har en ambition att sprida sig. Just när det gäller att förhindra att de når nya grupper föreställer jag mig ändå att skärpt lagstiftning på några håll kunde verka i avskräckande syfte, även om jag tror att lagrummet finns just när det gäller kärnan.
Fru talman! Det är helt riktigt att man koncentrerar en hel del av intresset på det som ibland kallas svansen. Det är bl.a. därifrån som medlemmar rekryteras till den här typen av grupperingar. Även om ingripanden mot "svansens" agerande med hjälp av den lagstiftning vi har är oerhört centrala, tror jag också att det är viktigt hur samhället i övrigt reagerar. Den här typen av organisationer har onekligen en viss lockelse på en del ungdomar, och vi måste sätta in motkrafter för att ta bort en del av den lockelsen. Det handlar bl.a. om att få ungdomar att bli medvetna om vad den här typen av grupper står för och också visa på konsekvenserna av ett engagemang i dessa grupper. Det var därför som jag i slutet av mitt svar lade tyngdpunkten just på detta att vi skall mobilisera de goda krafterna i samhället och på olika sätt motverka spridningen av sådana här grupper. Det handlar inte minst om att nå fram till ungdomar som annars lätt kan dras in i den typen av sammanhang.
Fru talman! Jag tror dessutom att det är en viktig uppgift att öka kunskapen om den här typen av grupper, och jag hoppas att vi kan bidra till det. Jag föreställer mig att många är lika aningslösa som jag; man har svårt att förstå att den här typen av brottslighet finns. Men det gör den bevisligen. Därför gäller det naturligtvis att öka vår allmänna beredskap. Det var alltså ett väldigt bra svar. Jag väntar med spänning på det arbete som skall resultera i någonting redan i januari månad, och jag hoppas att vi får chansen att återkomma till det här flera gånger.

Fru talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig när regeringen kommer att lägga fram en proposition om friköp av historiska arrenden. 1990 års Arrendekommitté har i två betänkanden lämnat förslag till vissa lagregleringar på arrendeområdet. I det ena betänkandet presenteras förslag till en lag om friköpsrätt vid historiska arrenden. Det andra betänkandet innehåller förslag till regler om skydd för jordbruksarrendatorers investeringar på arrendestället samt vissa ytterligare förändringar på skilda områden inom arrendelagstiftningen. Betänkandena har remissbehandlats i ett sammanhang. Den tidigare regeringen överlämnade i september i år en remiss till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslogs nya regler om skydd för investeringar i arrendejordbruket. Vidare gjordes det ställningstagandet att det inte skulle införas någon lag om friköp av historiska arrenden. Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen. Frågorna har därefter beretts vidare inom Justitiedepartementet. Regeringen avser att inom kort lägga fram en proposition om de frågor som har presenterats i de båda betänkandena.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. "Sagolika Koberg - bara en bitter strid." Så lyder rubriken på en helsidesartikel i Borås Tidning den 30 Det är alltså på dagen fem år sedan Sveriges riksdag med en stor majoritet beslutade att brukare av s.k. historiska arrenden skulle få friköpa den mark de i generationer röjt, brukat, bebyggt och bebott. Många trodde och hoppades då att slutkapitlet skrivits i denna bittra sannsaga, att rättssamhällets lagar skulle omfatta också den grupp av enskilda människor vars vardag till vissa delar fortfarande styrs av feodalsamhällets lagar. Men så blev det alltså inte. I stället förhalade den borgerliga regeringen ytterligare frågans slutgiltiga lösning under förevändning av juridiska svårigheter och intrång i den enskilda äganderätten, vilket man hävdade stod i strid med Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter. Det måste understrykas att friköpsrätten i det historiskt betingade arrendet inte berör vanligt enskilt ägande, där någonsin någon ägarstat vare sig bebott eller brukat jorden och inte heller är beroende av den för sin utkomst. Det handlar alltså om generationers kamp för friköp av sina fädernegårdar. Det handlar om brukarna i de bygder som ställdes utanför de skatteköpsreformer som är grunden för nästan all enskilt ägd jordbruksmark sedan århundraden tillbaka. Det vore en rättviseskandal av sällan skådat slag om inte Sveriges regering och riksdag nu äntligen kunde samla sig till en friköpslag som utvidgar medborgarrätten till att omfatta också de människor som kommit i kläm för jordägarintressen som grundar sig på lagstiftarnas misstag och rättsövergrepp i det förgångna. Svaret är inte helt glasklart. Jag skulle gärna vilja att justitieministern närmare preciserade när i tiden det här förslaget kan komma, kanske också litet om inriktningen och vad det finns för svårigheter och juridiska betänkligheter som fortfarande eventuellt kvarstår.
Fru talman! Jag vet att Bengt Silfverstrand är mycket engagerad i frågan om historiska arrenden. Det är en fråga som har varit föremål för överväganden under lång tid. När vi i den nya regeringen nu har tillträtt har vi ju att bereda denna fråga igen. Som jag sade i mitt svar bereds den nu i Justitiedepartementet. Jag vill inte här i detta sammanhang föregripa det ställningstagande som regeringen har att göra i denna fråga.
Fru talman! Jag kan förstå att regeringen måste ta en ny omgång, men det vore ändå värdefullt att få någon antydan om tiden, dvs. om förslaget beräknas komma redan i höst, tidigt under våren eller åtminstone under våren. Det handlar om en grupp som är synnerligen orolig och som också har mist tron på att den någonsin skall få denna möjlighet. Det vore ändå värdefullt om justitieministern kommenterade de invändningar som har framförts av den borgerliga regeringen om svårigheterna och varför det skulle behövas ytterligare beredningsarbete utöver det gedigna beredningsarbete som redan är gjort. Justitieministern tillsatte själv mycket snabbt, vill jag säga, en arrendekommitté efter riksdagsbeslutet. Eftersom kommittén var enig har regeringen nu ett bra underlag för att ta ställning. Det kan väl ändå inte vara omöjligt att få några antydningar om vari svårigheterna ligger och när tiden är mogen för en reform.
Fru talman! Ja, det finns ett gediget underlag i den här frågan. Det var därför jag sade "redan inom kort". Jag hoppas t.o.m. att kunna återkomma med beslut i denna fråga före jul.
Fru talman! När det gäller historiskt betingat arrendejordägande är det viktigt att slå fast att det aldrig har förekommit något direkt personligt brukande och boende eller någon personlig drift. Här föreligger alltså en i högsta grad naturligt avgränsad grupp, dvs. att enskilt ägande varit uteslutet för jordbruksbefolkningen. Tidpunkten i utredningens förslag markerar ju också den avgränsade tidpunkten, då äganderättens gamla tyngdpunkt i beskattningsrätten definitivt upphävdes i och med mantalsbeskattningens upphörande. Då blev jordbrukarna i fråga direkt skattskyldiga till samhället. Nu kommer Europarådskonventionen in i bilden. Med tanke på vad som där läggs in i allmänintresse framstår också följande klart för utredningen: Det står bl.a. att den nationelle lagstiftaren ges ett betydande mått av frihet i denna bedömning. I gällande expropriationslag står bl.a. att expropriation får ske då den är av väsentlig betydelse för riket och ofta för en viss befolkningsgrupp. Mot denna bakgrund hoppas jag att justitieministern nu med mycket kort varsel skall kunna samla sig till ett politiskt ställningstagande för denna grupp, så att vi får bort den sista resten av feodalsamhället.

Fru talman! Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få en bred genomlysning av frågan om kriminalisering av innehav av barnpornografi. Trots den förra regeringens oförmåga att komma med förslag i ämnet har - genom socialdemokratiska initiativ i riksdagens konstitutionsutskott - ett förslag till grundlagsändring som möjliggör kriminalisering av innehav av barnpornografi kunnat antas som vilande. Kriminalisering av innehav av barnpornografi är ett led i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn. Genom att med alla tänkbara medel angripa marknaden för barnpornografi kan vi förhoppningsvis bidra till att minska efterfrågan på sådant material och därigenom också minska omfattningen av sexuella övergrepp på barn, vilket ju är det yttersta målet för en sådan kriminalisering. Inger René tycks inte ha observerat att regeringen förra månaden beslutade att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att undersöka på vilket sätt och med vilka medel förekomsten av barnpornografi bäst kan bekämpas. I direktiven anges att kommittén bör göra en utvärdering av på vilka områden det krävs insatser för att på ett effektivt sätt förebygga att det förekommer produktion och distribution av barnpornografiskt material. Kommittén skall därefter överväga vilka åtgärder som behövs för att förhindra förekomsten och spridningen av barnpornografiskt material. Frågor om kriminalisering av innehav och annan befattning med barnpornografi skall övervägas särskilt, och kommittén skall också behandla frågan om en åldersgräns kan tas in i bestämmelsen om barnpornografibrott. Utredningen skall vara avslutad senast den sista juni 1996. Det är min förhoppning att denna utredning skall ge ett så brett underlag som möjligt för det fortsatta arbetet mot barnpornografi. Utgångspunkten är att kriminalisering av innehav skall ske i enlighet med det vilande förslaget. Regeringen är dock väl medveten om de svåra rättsliga frågor som en innehavskriminalisering föranleder och är därför naturligtvis intresserad av förslag till en annan lagteknisk utformning av innehavskriminaliseringen, om en sådan bättre kan bidra till att förekomsten av barnpornografi minskar. Jag vill också initiera andra åtgärder som syftar till att skydda barn mot övergrepp. Bl.a. bör en mer generell översyn göras av bestämmelserna om sexualbrott i brottsbalken.

Fru talman! Som jag redogjorde för i mitt svar har regeringen tillsatt en särskild kommitté som skall se över denna fråga i dess bredd. Kommittén skall också se på de lagtekniska lösningarna när det gäller kriminalisering av innehav. Med detta borde, såvitt jag förstår, Inger René vara mycket nöjd, eftersom vi nu har den tid och de möjligheter vi behöver för att få fram det bästa lagförslaget på området.

Fru talman! När kommittén har genomfört sitt arbete och kommit fram med ett betänkande kommer detta givetvis att behandlas i vanlig ordning med remissförfarande och förberedelser för den fortsatta hanteringen i riksdagen.

Fru talman! Mats Odell har frågat vilka åtgärder kommunikationsministern är beredd att vidta för att stoppa narkotikan i trafiken. I sin fråga anför Mats Odell att lagstiftningen måste utvidgas till att ge gränsvärden och legala möjligheter att bekämpa narkotikan i trafiken. Eftersom den åsyftade lagstiftningen, nämligen bestämmelserna i trafikbrottslagen om rattfylleri och grovt rattfylleri, faller under Justitiedepartementets ansvarsområde har frågan överlämnats till mig. Inledningsvis vill jag understryka att utgångspunkten för dagens lagstiftning är att det är förbjudet att köra bil om man är påverkad av narkotika. Vidare är all konsumtion av narkotika straffbar enligt narkotikastrafflagen. Några gränsvärden när det gäller narkotikapåverkan i samband med framförande av fordon motsvarande promillereglerna vid alkoholpåverkan finns som bekant inte i bestämmelserna om rattfylleri och grovt rattfylleri. I stället måste domstolarna kunna slå fast att påverkansgraden har varit sådan att föraren inte har kunnat framföra fordonet på ett betryggande sätt för att ansvar för rattfylleri skall vara för handen. Vid bedömande av om rattfylleribrottet är att anse som grovt skall särskilt beaktas bl.a. om alkoholkoncentrationen i förarens blod överstigit 1 promille eller föraren annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel. Den omständigheten att domstolen måste kunna slå fast att påverkansgraden har varit sådan att föraren inte har kunnat framföra fordonet på ett betryggande sätt ställer naturligtvis höga krav på åklagarens bevisning. Det är oftast fråga om vittnesbevisning där vittnena får uttala sig om förarens beteende och uppträdande. Utöver den bevisningen krävs oftast något läkarintyg om förekomsten av narkotika i förarens blod eller urin. Hittills har det ansetts vara tekniskt komplicerat att mäta förekomsten av andra berusningsmedel än alkohol, inte minst med hänsyn till den stora mängd olika preparat som kan anses påverka förmågan att framföra fordon. Det bör framhållas att det inte endast är fråga om narkotiska preparat som är föremål för illegal hantering, utan även narkotiska och andra preparat som kan ingå i av läkare ordinerade läkemedel. Även om man med hjälp av mätinstrument kan påvisa förekomsten av droger uppstår svårigheter när man skall fastställa de gränsvärden som skall gälla för dessa. En utgångspunkt bör nämligen vara att gränsvärdena skall fastställas utifrån de risker för trafiksäkerheten som en påverkan kan innebära. Frågan om drograttfylleri behandlas inte i sak av Väg och sjöfyllerikommittén, vars arbete låg till grund för årets ändringar i trafiknykterhetslagstiftningen. Kommittén uttalade dock att det var angeläget att hithörande frågor utreddes och konstaterade också att det inom Brottsförebyggande rådet pågår ett projekt angående droger och trafiksäkerhet. Detta projekt - Läkemedel, droger och trafiksäkerhet - kommer att redovisas till sommaren. Frågan om drograttfylleri har diskuterats i olika sammanhang under en längre tid utan att detta lett till några egentliga förändringar. Under senare tid har dock framsteg gjorts vad avser utvecklandet av mätmetoder och forskning om narkotikans verkningar. Jag anser därför tiden vara mogen för att sätta i gång ett mer målmedvetet arbete för att undersöka förutsättningarna för att komplettera rattfyllerilagstiftningen med gränsvärden för olika narkotiska preparat. Jag kommer att ta initiativ till ett sådant arbete.
Fru talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret. Jag är nöjd med svaret att justitieministern nu ämnar ta dessa initiativ. Jag tror att vi är överens om att narkotikapåverkade förare måste bort ur trafiken. Jag hoppas att vi också är överens om att det behövs en nollgräns för de klart definierade preparat som inte har någon medicinsk användning. Det som nu har inträffat är att Polisen har utvecklat nya testmetoder som finns tillgängliga ute på polisdistrikten - jag har själv sett dem i funktion - som kan användas för att spåra narkotika hos bilförare. Problemet har hittills varit att lagstiftningen är så luddig att det sällan leder till åtal även om man spårar kraftfull påverkan hos bilförare. Detta är fullständigt orimligt. Det man kan konstatera är att det är förbjudet att köra bil om man är påverkad av narkotika. Det är t.o.m. förbjudet att konsumera narkotika enligt narkotikastrafflagen. Det Polisen nu väntar på är att få de lagliga instrument som gör det möjligt att också vid t.ex. stora trafikkontroller kontrollera förekomsten av narkotika hos förarna. Detta är inte möjligt i dag. Man måste ha en uttalad misstanke för att få genomföra den typen av prov. De substanser som inte har någon medicinsk användning, dvs. heroin, kokain, cannabis och amfetamin, borde ganska enkelt och ganska omedelbart kunna förbjudas. Detta skulle ligga till grund för en utsållning av förare som är påverkade av dessa substanser med den utrustning som redan finns ute på polisdistrikten. Därmed skulle man få bort en stor grupp av de livsfarliga förare som finns ute bland medtrafikanterna.
Fru talman! Jag kan inte hålla med om att lagstiftningen är luddig. Det är nog fel sätt att definiera problemet. Lagstiftningen är klar. Problemet är att det ställs mycket höga krav på bevisning för att få en fällande dom när det gäller narkotiska preparats påverkan på förarens möjlighet att framföra bil. Det är vårt problem. Det problemet löser vi om vi har möjligheter att i lagstiftningen föra in gränsvärden så att vi kan hantera olika narkotiska preparat på samma sätt som vi hanterar alkohol. Problemen har varit av många slag. Det har gällt mätmetoderna. Det problemet är på väg att lösas. Jag delar Mats Odells uppfattning om att Polisen här har kommit väldigt långt i utvecklingen. Det som oroar mig är att vi ligger efter i det underlag som behövs när det gäller att bedöma vilka gränsvärden som måste sättas för olika typer av preparat. Min uppfattning är dock att vi har hanterat problemen alltför mycket i klump. Om vi väntar tills vi har ett underlag som ger oss svar på alla de frågor som är knutna till de olika typer av preparat det är frågan om - både legala och illegala - får vi vänta alltför länge. Min avsikt är därför att driva denna fråga litet mer målmedvetet och säkerställa att vi får fram det underlag vi behöver för ett preparat i taget. Dessutom vill jag bara säga att det är förbjudet att nyttja t.ex. cannabis. Det är alltså förbjudet att drogpåverkad framföra bil, liksom det är förbjudet att promenera på gatan drogpåverkad. Vi har kriminaliserat hela bruket av narkotika.
Fru talman! Jag tolkar detta som att justitieministern är beredd att fastställa lämpliga gränsvärden preparat för preparat. Det är alldeles uppenbart att heroin, kokain, cannabis och amfetamin inte har någon medicinska användning. Det borde mot bakgrund av den lagstiftning som redan finns, vilken justitieministern nämner, vara möjligt att ganska snabbt komma fram till en lagstiftning som gör att Polisen också kan utnyttja den förnämliga utrustning som i dag finns på ett stort antal polisdistrikt runt om i vårt land.
Fru talman! Jag är inte säker på att jag kan tolka det som Mats Odell säger korrekt. Men jag hoppas att det Mats Odell säger innebär att Mats Odell delar min uppfattning att vi skall ha ett sakligt underlag när vi fastställer gränsvärden i lagstiftningen.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det skall finnas ett sakligt underlag. Mot bakgrund av att ingen av de nämnda substanserna har någon medicinsk användning borde gränsvärdet kunna fastställas med en ganska enkel teknik.
Fru talman! Jag är fortfarande inte riktigt säker på innebörden, men jag tror inte att det spelar någon roll eftersom vi kommer att ha anledning att återkomma till frågan när vi har ett bättre underlag. Jag vill redan nu markera att jag har haft svårt att förstå att man kan göra skillnad på huruvida ett preparat är legalt eller illegalt intaget om vi finner att ett visst gränsvärde är nödvändigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är trafiksäkerheten som måste stå i centrum.
Fru talman! Jag håller med om det. Men det blir nog litet märkligt om domstolarna fortfarande skall ha bevisföringskrav som innebär att man måste visa att föraren har uppträtt på ett sådant sätt i trafiken att vederbörande har utgjort något slags trafikfara. Det måste ändå vara själva gränsvärdet som utgör kriteriet för domstolen när man skall döma.
Fru talman! Jag ser mig nödsakad att ta ytterligare en replik. Om vi har gränsvärde i rattfyllerilagstiftningen behövs det ingen bevisning av trafikfarligheten. Då har bedömningen av trafikfarligheten legat i lagstiftarens hand när han har fastställt gränsvärdena. Det är det som gör att rattfyllerilagstiftningen fungerar effektivt när det gäller alkohol och ineffektivt när det gäller narkotika. Vi vill få till stånd att man kan hantera åtminstone vissa narkotiska preparat precis som alkohol. Då skulle vi inte längre ha sådana bevissvårigheter.

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att inte projekteringen av Västerleden skall fortsätta förbruka stora summor pengar medan osäkerheten består om leden verkligen skall byggas. Som Andreas Carlgren vet ingår utbyggnaden av Västerleden i Dennisöverenskommelsen. När regionen enades om Dennispaketet beslutade man samtidigt om en kontrollstation år 1996 där bl.a. projektering, upprättande av arbetsplan och miljökonsekvensbeskrivning skulle ge underlag för beslut om exakt tidpunkt för byggstart, projektets ekonomi och miljökonsekvenser. Det förberedelsearbete som Vägverket för närvarande bedriver rörande Västerleden är således av väsentlig betydelse för det fortsatta ställningstagandet om utformning och byggstart för projektet. Riksdagen har bl.a. därför beslutat om statliga lånegarantier för det fortsatta förberedelsearbetet med vägprojekten inom Dennisöverenskommelsen. När projektet kan genomföras är beroende av när vägtullsystemet kan införas. Vägverket bedömer i dag att projektet tidigast kan komma att byggstartas år 2000 och i så fall öppnas för trafik år 2005.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Tyvärr gav det inget svar på min fråga. Efter valet har Socialdemokraterna velat ge intryck av att det verkligen skulle vara en allvarligt menad omprövning på gång av Dennispaketet. Man har så att säga lurat Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ingå en överenskommelse med Socialdemokraterna för att bilda majoritet i Stockholms stadshus och i Stockholms läns landsting just på den grunden. Jag läste en intervju med Ines Uusmann i Gröna bilisters medlemstidning. Denna intervju gav också intryck av att Ines Uusmann verkligen ville låta Dennispaketet utsättas för en ordentlig prövning som skulle kunna leda till omprövning. Ines Uusmann menade där dessutom att kontrollstationen borde läggas in före 1996. Av dessa uttalanden syns tyvärr ingenting i frågesvaret. Det kanske inte är så konstigt, eftersom det samtidigt finns en uppgörelse med Moderaterna och Folkpartiet om att det här skall rulla på. Det rullar verkligen på. Det som rullar allra mest är de hundratals miljoner som är avsatta för förberedelsearbete av olika slag. I min kommun gör man bl.a. provborrningar för dragningen av Västerleden. I svaret talar Ines Uusmann enbart om att förberedelsearbetet inför det framtida ställningstagandet skall gälla utformning och byggstart av projekten. Om det är sant rasar hela omprövningskulissen. Då är det ingen verkligt menad omprövning. Man skulle möjligen kunna ifrågasätta utformningen och byggstarten för Västerleden. Är det verkligen detta kommunikationsministern menar?
Fru talman! Jag kan hänvisa till det betänkade om lånegarantier som riksdagen fattade beslut om i våras. Riksdagen fattade beslut om att avsätta 373 miljoner för just denna projektering. Detta sade riksdagen. Både den föregående och den nuvarande regeringen står bakom detta. Det faktum att pengar är avsatta till projektering innebär inget ställningstagande för byggande av dessa projekt. Lånegarantierna innebär inte heller något ställningstagande till de olika projektens utformning eller exakta lokalisering. Projekten skall prövas före genomförandet på sedvanligt sätt med tillämpning av gällande lagstiftning. Man avser att följa de uppställda miljöpolitiska målen. Så länge inga andra beslut är fattade är det detta som gäller. Det projekteringsarbete som pågår sker på direkt uppdrag av riksdagsmajoriteten. Vi är skyldiga att följa detta, så länge inget annat är beslutat.
Fru talman! Jag konstaterar att Ines Uusmann fortfarande inte svarar på min fråga. Den centrala frågan är om ni menar allvar med omprövningen av Västerleden. I så fall är det orimligt att under tiden låta miljonerna rinna i väg. Ines Uusmann hänvisade till ett riksdagsbeslut. Där var det dock fråga om en verkligt menad handlingsfrihet. Det var en formulering som Centern fick med. I Ines Uusmanns svar sades enbart att det här skall påverka utformning och byggstart. Om Ines Uusmann inte bara menar utformning och byggstart, som hon sade i svaret, utan om hon verkligen allvar med omprövningen, är det väl orimligt att låta pengarna ticka i väg. Ines Uusmann behöver inte bara luta sig emot ett riksdagsbeslut. Det går att ta egna initiativ. Det har Ines Uusmann t.ex. gjort när det gällde Postens styrelse. Då fanns det plötsligt stor handlingskraft. Här gäller det mycket pengar och ett viktigt beslut. Varför kan Ines Uusmann i så fall inte visa handlingskraft även här?
Fru talman! När det gäller handlingskraften kan man diskutera vad det skulle innebära om vi stoppade hela Dennispaketet. Det skulle bli följden av Andreas Andreas Carlgren säger att vi har gett intryck av att vi vill ompröva Dennispaketet och att vi därmed har lurat Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag tycker att det är att slira med en insinuation. De som har gjort en uppgörelse i Stockholms stadshus måste få en chans att stå för den. I regeringen tar vi ansvar för det faktum att det skall finnas en kontrollstation. Jag skulle gärna se, och det har jag gett uttryck för i olika sammanhang, att kontrollstationen skulle tidigareläggas så att vi kan få en offentlig diskussion. Jag tycker nämligen att den offentliga diskussionen är oerhört viktig i den här frågan.
Fru talman! Det är lätt att hålla med om att det behövs en offentlig diskussion - särskilt när man har hört Ines Uusmanns svar här i dag. Men det räcker inte. Det måste leda till handling också. Om det är något som är att slira så är det att pendla mellan åsikten att det går att ompröva och uttalanden om att om man bara omprövar förberedelsepengarna så rasar allt. Det är helt orimligt att Dennispaketet är ett så bräckligt bygge att allt skulle rasa därför att man inte i ett mycket kritiskt budgetläge bara låter miljonerna rulla på till ett projekt, där man faktiskt vill ge intrycket av att man fortfarande inte har bestämt sig för om det skall genomföras. Detta är det centrala. Om ni menar allvar med att Västerledsprojektet skall kunna stoppas, inte bara ändras när det gäller utformning och byggstart, vore det väl också rimligt att inte satsa hundratals miljoner - jag tror att det handlar om den summan - i ett förberedelsearbete där man inte vet om det kommer att komma till användning? Det är därför frågan återstår: Är Ines Uusmann beredd att säga att hon menar allvar med omprövningen?
Fru talman! Som avslutning vill jag säga att jag synnerligen allvarligt menar det jag har sagt om kontrollstationen. Jag skall se om det är möjligt att tidigarelägga den. Jag är dock inte säker på att det går. Att man inrättar en kontrollstation betyder att man inte i förväg har fattat några beslut. Det tror jag att vi skall vara helt överens om, annars är det ingen mening med en kontrollstation.
Fru talman! Då måste jag till sist ställa ytterligare en fråga. Om kontrollstationen verkligen är så allvarligt menad, om den också innebär att man skall kunna stoppa Västerleden och om Ines Uusmann dessutom vill verka för att kontrollstationen skall tidigareläggas, varför visar Ines Uusmann då inte handlingskraften att se till att få stopp på den miljonrullning som sker under tiden? De berörda tjänstemännen beskriver att miljonrullningen pågår precis oförändrat. Det har inte skett någonting. Det har inte blivit några förändringar eller nya politiska signaler. Så länge miljonrullningen pågår oförändrat slösar man pengar på ett projekt som Ines Uusmann i dag säger inte är säkert skall bli av. Dessutom lurar man under tiden Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har ingått i majoriteter i både Stockholms läns landsting och stadshus i tron att det faktiskt har hänt någonting. Detta påstår jag fortfarande. Det finns inga bekräftelser på att det har hänt någonting eller är på väg att hända någonting. Det är bara ord; det är handling som räknas.
Fru talman! Skillnaden mellan mig och Andreas Carlgren är ganska tydlig. Jag menar allvar med kontrollstationen. Därmed har jag inte sagt att den ovillkorligen skall innebära att den fortsatta delen av Dennispaketet stoppas. En kontrollstation innebär att man kontrollerar de förutsättningar som finns. Därefter fattar man nödvändiga beslut. Jag kan inte föregripa dessa beslut.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig om regeringens nya ägarstrategi för Posten även innefattar principer för lönesättning. Liksom tidigare är Postens styrelse ansvarig för lönesättningsprinciperna inom Posten. Regeringen har inte för avsikt att ändra denna ordning.
Fru talman! Till skillnad från det förra svaret var detta mycket kort. Jag vill ändå tacka kommunikationsministern för det. I somras blev det en debatt om postchefens lön. Den dåvarande kommunikationsministern gav då i ett pressmeddelande uttryck för sin uppfattning. Han menade att det var orimligt att vid ett och samma tillfälle fördubbla lönen för en person med i stort sett oförändrade arbetsuppgifter och oförändrat ansvar. Detta uttalande ledde till att postchefen avstod från den planerade lönehöjningen. Min frågeställning är föranledd av uppgifter som har framkommit om att den nya regeringen skall ha en tydlig ägarstrategi i de statliga bolagsstyrelserna. Samtidigt meddelas det att postchefen nu skall få den tidigare planerade löneförhöjningen. Till detta kommer dessutom en retroaktiv lön, dvs. en julklapp på Mot bakgrund av dessa uppgifter önskar jag få besked om regeringens direktiv till Postens styrelse. I en ägarstrategi måste ligga att man ger styrelsen anvisningar om hur bolaget skall drivas. Jag undrar om man i dessa direktiv också har fått med frågan om lönesättningen. Beskedet är att det inte finns någon sådan strategi utan att styrelsen själv har i uppgift att uttolka regeringens avsikter i detta hänseende. Tycker ministern i så fall att det är rimligt att vid ett och samma tillfälle fördubbla lönen för en person med i stort sett oförändrade arbetsuppgifter och ett oförändrat ansvar? Den förre kommunikationsministern hade en uppfattning. Det vore intressant att veta om den nuvarande kommunikationsministern också har en uppfattning i den här frågan.
Fru talman! Jag tänker inte redovisa någon uppfattning om det är rimligt eller inte med olika löner vare sig det gäller Postens VD eller någon annan VD. Dessutom kommer jag inte att ändra på de principer som vi tidigare har varit överens om, dvs. att lönesättningen skall skötas av Postens styrelse.
Fru talman! Av detta kan man bara dra den slutsatsen att kommunikationsministern helt överlämnar detta ärende till styrelsen. Hon accepterar då den löneprincip som man där kommer att ha. Av de uppgifter som har framkommit hitintills gäller då att det blir en fördubbling av lönen. Dessutom kommer den lön som skulle ha utbetalats om den här höjningen hade skett tidigare att betalas ut retroaktivt. Jag beklagar detta besked. Det visar att den nuvarande regeringen har en annan uppfattning än den tidigare vad gäller synen på lönesättningen för chefstjänster i de statliga bolagen. Kommer principen att någon VD inte skall sitta i styrelsen att gälla samtliga statliga bolag? Det finns litet olika uppfattningar om detta inom regeringen.

Fru talman! Karin Starrin har frågat mig vad jag avser att göra för att den nya styrelsen för Posten skall få en tillräckligt allsidig sammansättning. Staten måste utifrån sin roll som ägare och sin allmänna roll i samhället ta ett aktivt ansvar för de bolag som staten äger. Ägaren skall framför allt styra genom sin styrelse. Styrelsen skall agera i ägarens anda och i enlighet med dess intentioner. Valet av styrelsens ledamöter är därför väsentligt. Styrelseledamöterna skall väljas så att de befrämjar verksamheten. Regeringen har därför vid sammansättningen av den nya styrelsen tagit hänsyn till ledamöternas kunskap och erfarenhet. Det har också varit viktigt att få en så allsidig sammansättning som möjligt där såväl könsfördelning, regional erfarenhet och andra samhällsintressen tillgodosetts.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag håller inte med om att det är en allsidig sammansättning av Postens styrelse. Det sker oerhört viktiga förändringar inom Postens verksamhet. Detta debatteras på många olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Därför är det mycket viktigt att man inför varje beslut och förändring får en så bred uppslutning som möjligt. Jag måste fråga kommunikationsministern om hon i det här läget tycker att det känns som att man tar ansvar för det som sades i regeringsförklaringen. Statsministern sade i regeringsförklaringen att man nu strävar efter en samarbetsregering. Tycker verkligen kommunikationsministern att det är rätt att oppositionen inte finns företrädd i det här förslaget till en ny styrelse? Tycker kommunikationsministern att de olika regionala intressena finns företrädda i den nya styrelsen?
Fru talman! Om vi skall diskutera enskilda personer i styrelsen och vilka partier de företräder kan det kanske ha ett begränsat intresse för några av kammarens ledamöter, men jag tror inte att detta är av så stort intresse för allmänheten. De personer som är valda är valda med tanke på att de skall representera ett allmänintresse. Personerna är valda med tanke på de erfarenheter de har möjlighet att tillföra styrelsens arbete. Det har inte tidigare förekommit att man har tagit kontakt med oppositionen när det gäller chefstillsättningar eller styrelsesammansättningar. Om Karin Starrin menar att det borde vara en sådan ordning i framtiden kan vi naturligtvis diskutera sådana förändringar. Men jag måste säga att jag inte tycker att det alltid skulle vara så praktiskt.